Herr talman! Utskottet påpekar litet förnumstigt när det gäller Vänerskog att det inte gärna kan begäras av ett företag som befinner sig i kris att det i nämnvärd grad skall uppskjuta avvecklingen av en verksamhet med hänsyn till de samhällsekonomiska aspekterna. Det kanske rent av inte ens kunde begäras av ledningen för Vänerskog att den skulle ha låtit bli att dölja det verkliga läget för sina anställda fram till den dag då konkursen var ett ofrånkomligt faktum. Inte kan man väl begära något av företag med hänsyn till följderna för samhället, för de anställda som förlorar sina jobb och för de berörda kommunerna som får det besvärligt. Det vore ju förmätet— eller hur, ni socialdemokratiska ledamöter av näringsutskottet? Givetvis skulle riksdagen inte kunna stimulera facket till att göra egna utredningar genom att ekonomiskt stödja sådan verksamhet. Det vore ju rent av att tjäna arbetarrörelsen, och det skall givetvis inte riksdagen göra. Däremot kan ju riksdagen stödja enskilda personer, som väntas göra stora insatser för att sätta i gång nya industrier. Fackföreningar har väl inte ens den socialdemokratiska minoriteten något förtroende för när det gäller att undersöka alternativ för den produktion som läggs ner. De som nu berörs av krisen för de konkursförvaltande Vänerskogsföretagen vore annars värda allt stöd för att skaffa sig rådrum och möjligheter att påverka sin framtid. Det som nu hotar Värmlands industriorter är en ny våg av flyttlasspolitik. Vänerskogskonkursen inträffade just när hela skogsindustrin undergår en snabb omvandling. Givetvis saknar inte de stora bolagen intresse av att skynda på utvecklingen när skogsägarnas kooperativa industri går under. Här finns billiga fabriker att köpa, här finns snabba klipp att göra för storbolagens hunger efter monopol på skogen-råvaran. Arbetskraften intresserar knappast Billerud, däremot anläggningar och skogsråvara. Men för de anställda är situationen den motsatta. Allt som kan göras för att fördröja följderna av konkursen är till hjälp för de nu hotade arbetarna och tjänstemännen. Arbetslösheten i Värmland ökar allt snabbare. Men hellre förhastade beslut, från samhällsekonomisk utgångspunkt, än åtgärder som hindrar de företagsekonomiska målen, resonerar utskottet. Arbetslösheten i Värmland kommer i andra hand, detta trots att det f. n. går fyra lediga platser på 100 arbetslösa och antalet öppet arbetslösa är uppe i över 8000 i länet. Samhällsekonomiska perspektiv tycks vara bannlysta i näringsutskottet. Jag yrkar, herr talman, bifall till motion 1047. I motion 1605 av Bertil Måbrink föreslås att riksdagen begär att regeringen snarast skall redovisa förslag om att förlägga ett träkemiskt forskningsinstitut till Söderhamnsregionen. Bertil Måbrink är förhindrad att tala för sin motion i kväll. Det har därför blivit min uppgift att göra detta. Utskottet redovisar en rapport från SIND om sågverkens vidareförädling, men både borgerliga och socialdemokratiska ledamöter konstaterar därpå att ett liknande yrkande avslogs förra året och att man avstyrker motionens yrkande även i år. Men detta hjälper ju inte Söderhamn och motverkar inte de svåra problem som råder på Söderhamns arbetsmarknad i dag. I motionen redovisas att ett stort antal arbeten har försvunnit i Söderhamn under 70-talet. Enligt en forskarrapport från tekniska högskolan i Stockholm finns det risk för att ytterligare 2 000 arbeten kan försvinna under 80-talet i Söderhamnsregionen. Mot den bakgrunden är det viktigt att få fram nya industrier och nya arbeten till Söderhamn. Förslaget i motionen är ett sådant konkret objekt. Att satsa på träkemin är samhällsekonomiskt lönsamt. Söderhamn borde naturligen vara ett område som skulle tillföras ett forskningscentrum för utvecklandet av träkemin. Där finns råvara, där finns arbetskraft och där finns viss kemisk tillverkning, nämligen hartstillverkning. Utskottets intetsägande behandling av motionen är förkastlig, och jag yrkar därför bifall även till denna motion.
Herr talman! Jag har begärt ordet för att yrka bifall till reservation 6. Klarare än utskottets majoritet slår reservanterna vakt om de naturvärden som tagits upp i motionen 1602. Det gäller att skydda fjällskogarna mot de ingrepp som intensivt skogsbruk innebär. Jag beklagar att de andra partierna inte har velat ställa upp bakom folkpartiets krav på klara uttalanden till skydd för naturvärdena. Eftersom domänverket är den dominerande skogsägaren i de här områdena, har vi tagit upp domänverket i motionen, men jag vill påpeka att skogsvårdslagen gäller även privata skogar, och skulle det visa sig några avarter där måste man naturligtvis ingripa mot dem också. Det finns mycket mer att säga om det här, herr talman, men av uppenbara skäl skall jag inte göra det nu. Jag yrkar bifall till reservation 6.

Herr talman! Jag tänker i kväll, vid behandlingen av föredragningslistans sista punkt, klara mig på 30 sekunder. Det är absolut inte tillräckligt för att reda ut påståendet att Sverige saknar en offensiv, aktiv och målmedvetet genomarbetad energipolitik — och detta gäller inte minst sparandet. Men det konstaterandet får räcka. Det är nu dess värre inte ett nytt konstaterande, såsom framgår av civilutskottets betänkande nr 16, som handlar om vissa energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet. Men nu kan man, herr talman, spara energi på många sätt, och även tid. Det är kanske än angelägnare då det nu i många betydelser börjar bli sent.

Herr talman! Eftersom Per Olof Håkansson här inskränker sin taletid till ett minimum, skall jag göra detsamma och därmed spara tid för kammaren. 141 Jag yrkar bifall till de moderata reservationer som är fogade till utskottsbetänkandet.

Herr talman! På grund av reservanternas korta inlägg vill jag bara erinra om att det, när riksdagen förra året behandlade förslagen till energibesparande åtgärder i bostadsbeståndet, var det ett enhälligt utskott som godkände bostadsministerns förslag. Därför är det förvånande att det nu fogas inte mindre än tolv reservationer till utskottets betänkande. Socialdemokraternas reservationer gäller frågor som redan övervägts i regeringen. Moderaterna i oppositionsställning har gått ifrån vad moderaterna regeringsställning varit med om att utforma. Trots detta hoppas jag att den tidigare uppnådda enigheten även i fortsättningen skall vara en utgångspunkt för reformer avseende energisparandet i bostäder. Motiveringen för ett yrkande om avslag på både socialdemokraternas och moderaternas reservationer finns i utskottets betänkande nr 16. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan på alla punkter och avslag på reservationerna.

Herr talman! Med anledning av vad Ola Ullsten i sitt senaste inlägg yttrade vill jag säga att Bai Bang enligt min mening var och är en skandal.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

I samband med beredningen inom socialdepartementet av de i budgetpropositionen aviserade besparingsåtgärderna har jag fått del av en hel rad synpunkter på företagshälsovården och dess framtid från bl.a. arbetsmarknadens parter. Med hänsyn bl.a. till dessa synpunkter har jag funnit det lämpligt att inte i samband med den förstnämnda propositionen lägga fram förslag till ändrade ersättningsregler för företagshälsovården. Förslag till sådana ändringar kommer i stället att redovisas efter det att ytterligare 145 utredningsarbete genomförts. Några ställningstaganden från regeringens sida har således inte gjorts till vare sig ersättningsreglerna eller finansieringen.

Herr talman! Bo Lundgren är klart medveten om, att om man dels har startat ett nytt utredningsarbete, dels vill följa upp det redan pågående arbetet så gör man inte i förväg ställningstaganden till vilka slutsatser man Nr 109 kommer att dra av detta utredningsarbete. Vad som står fastlagt i detta svar Fredagen den är för det första att det totala sparmålet ligger fast, för det andra att vi skall 26 mars 1982 överväga vilka ersättningsregler som skall gälla för framtiden och för det tredje att vi inte har tagit ställning till någon form av finansiering. Det var ju ytterst det som Bo Lundgrens fråga gällde. Vad jag däremot har sagt i massmedia är att det har framkommit synpunkter på att höjda arbetsgivaravgifter skulle vara en möjlighet för att klara en utbyggnad av företagshälsovården. Det var alltså referat av de synpunkter som har framkommit i debatten, och det är viktigt att det som har sagts finns med i bilden. Men regeringen som sådan har inte gjort några som helst ställningstaganden i detta avseende.

Herr talman! Jag vill upprepa vad jag sade i mitt förra inlägg, dvs. att det totala sparmålet ligger fast och att regeringen inte har tagit ställning till de framtida ersättningsreglerna, mot bakgrund av att utredningsarbete pågår. Det är svaret på den här frågan. I övrigt är jag självfallet mycket medveten om de samband som finns mellan höjda avgifter och den inflationspåverkan och de andra effekter som detta kan få. Här måste också överväganden när det gäller nya ersättningsregler vägas in i ett större sammanhang. Och därför är det alldeles för tidigt 147 att nu säga hur sådana här ersättningsregler skall utformas. Än en gång: Sparmålet ligger fast, ersättningsreglerna bearbetas och frågan om finansieringen övervägs.

Herr talman! Gertrud Sigurdsen har frågat mig dels varför regeringen inte har effektuerat riksdagens beslut den 21 maj 1980 att begära ett lagförslag om ändring i delpensionsreglerna för den som har fackliga och politiska förtroendeuppdrag, dels när regeringen kommer att förelägga riksdagen ett sådant lagförslag. Den ändring av delpensionsreglerna som Gertrud Sigurdsen här avser har visat sig svår att genomföra utan att betydande svårigheter uppstår i den praktiska tillämpningen. I den proposition om vissa frågor inom den allmänna försäkringen som lämnas till riksdagen om några dagar kommer en redovisning av denna fråga att lämnas till riksdagen.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret, ett svar som ändå gör mig besviken. Som reglerna nu är utformade kan man klart konstatera att det är en diskriminering mot de medborgare som vill utöva demokratiska frioch rättigheter, dvs. ha fackliga och politiska förtroendeuppdrag. Det som har redovisats för mig som exempel gäller en facklig förtroendeman, en kvinnlig LO-medlem, som ville trappa ner sin arbetstid från 40 till 31 timmar i veckan. Hon hade under den ettårsperiod som närmast föregått hennes ansökan om delpension fått vidkännas löneavdrag för 181 timmar på grund av fackliga förtroendeuppdrag. I det här fallet innebär det att pensionsunderlaget skall beräknas till 9 700 kr. i stället för 14 472 kr. Till saken hör att hennes årsinkomst var 64656 kr. Det är alltså inga höginkomsttagare som det här är fråga om. Jag har svårt att förstå — jag hoppas att Karin Söder på något sätt kan tala om det — vad det är för praktiska svårigheter. Det är ju två år sedan riksförsäkringsverket lade fram ett förslag. När man läser den rapporten finner man inte att det är några svårigheter. Centern säger sig ofta vilja slå vakt om de svaga grupperna i samhället. Det är ju ofta människor med relativt blygsamma inkomster som har dessa fackliga och politiska förtroendeuppdrag. Hur tror Karin Söder att det i fortsättningen skall vara möjligt att få människor att åta sig uppgifter i enlighet med de demokratiska frioch rättigheterna, när de diskrimineras av lagstiftningen?
Herr talman! Som jag nämner i mitt svar, kommer det i nästa vecka att ske en redovisning för riksdagen av de överväganden som regeringen har gjort mot bakgrund av det utredningsarbete som har ägt rum. Då blir det alltså tillfälle att närmare analysera de problem som är förknippade med den här frågan.
Herr talman! Jag kan bara beklaga att när man ställer en fråga till Karin Söder, får man endast till svar: Jag kan inte ge något svar den här veckan, det kommer nästa vecka. Jag vill fortfarande poängtera att när man läser den rapport som riksförsäkringsverket lämnade i september 1980 finner man en klar redovisning. Verket lägger fram ett förslag till förändrad lagstiftning. Det finns alltså enligt riksförsäkringsverket inte några svårigheter att genomföra detta. Men, Karin Söder, jag ber att få återkomma när den utförliga redovisningen kommer. Karin Söder skall inte tro att hon slipper undan så här lätt.
Herr talman! Det är inte alls med avsikt att slippa lätt undan som jag inte närmare gått in på argumentationen. Jag vill gärna till Gertrud Sigurdsen redan nu säga att det framgår mycket klart också i riksförsäkringsverkets utredning att här finns komplikationer, t.ex. när det gäller att avgränsa kretsen av uppdragstagare. Det finns också en lång rad andra komplikationer. Det är faktiskt inte så enkelt att villfara framställningarna som Gertrud Sigurdsen ger vid handen, och det kommer att framgå i den proposition som läggs på riksdagens bord i nästa vecka.
Herr talman! Det är möjligt att Karin Söder har tillgång till annat material än den rapport som riksförsäkringsverket, mycket snabbt efter riksdagens beslut, levererade i september 1980. Där säger man ju klart att det inte är några svårigheter att definiera fackliga eller politiska förtroendeuppdrag. Fackliga förtroendeuppdrag kan man få genom förtroendemannalagen. Det är heller inga svårigheter att fastställa arbetstiden, som det ibland har anförts, säger man, därför att arbetstiden för dessa människor är registrerad hos arbetsgivaren och är dokumenterad på samma sätt som övrig arbetstid. Men Karin Söder och jag får väl anledning att diskutera detta senare.

Herr talman! Rune Torwald har — mot bakgrund av ett ärende i riksförsäkringsverket om arbetsgivaravgifter — frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att ge en företagare bättre möjligheter till utredningar och argumentation i sak, innan beslut fattas om avvikelse från arbetsgivaruppgift som underlag för avgiftsberäkning. De socialavgifter som en arbetsgivare skall betala beräknas med ledning av de uppgifter som arbetsgivaren har lämnat på en särskild blankett, s.k. arbetsgivaruppgift. Denna arbetsgivaruppgift ges in till den lokala skattemyndigheten, som efter viss granskning sänder uppgiften vidare till riksförsäkringsverket. Om riktigheten av uppgiften ifrågasätts, bereds arbetsgivaren tillfälle att yttra sig i ärendet. Beslut om debitering av avgifter fattas därefter av riksförsäkringsverket på grundval av det material som finns i ärendet. Ett sådant beslut kan överklagas av arbetsgivaren. Vad jag här säger om arbetsgivare gäller på motsvarande sätt också egenföretagare. I förvaltningslagen finns bestämmelser om handläggningen av förvaltningsärenden. Ett ärende får enligt huvudregeln inte avgöras utan att sökande, klagande eller annan part underrättas om det som har tillförts ärendet genom någon annan än honom själv, och beretts tillfälle att yttra sig över det. Uttryckliga bestämmelser om den tidsfrist som bör ges en part för att komma in med yttrande anges inte i förvaltningslagen. Utgångspunkten för bestämmande av tidsfristen anses vara att parten skall få skälig tid på sig för yttrande. Fristen måste givetvis variera efter ärendets art, materialets omfattning och övriga omständigheter. När det gäller den ärendetyp som avses i Rune Torwalds fråga har jag inhämtat att riksförsäkringsverket tillämpar följande praxis. När avvikelse från arbetsgivaruppgift ifrågasätts, får arbetsgivaren tillfälle att inom 14 dagar komma in med yttrande till riksförsäkringsverket. Enligt verkets uppfattning är denna tid tillräcklig i de allra flesta fall. Behövs det i något fall längre tid för att komma in med yttrande, kan arbetsgivaren skriftligen eller per telefon begära förlängd tid. En sådan begäran om anstånd med att avge yttrande beviljas regelmässigt. Den handläggning som riksförsäkringsverket tillämpar i denna ärendetyp bör, såvitt jag kan finna, normalt ge arbetsgivaren tillräcklig tid. Jag vill emellertid samtidigt peka på att en arbetsgivare som begär det, har möjlighet att få den angivna tidsfristen förlängd.

Herr talman! Jag tackar för svaret men vill samtidigt ge bakgrunden till min fråga. Den 23 december 1981, dvs. dagen före julafton i fjol, erhöll en f. d. egenföretagare i Göteborgstrakten från riksförsäkringsverket en ifrågasatt Om skäligt rådavvikelse från arbetsgivaruppgift för år 1976. På en bilaga angavs bara att det rörde sig om en dom avkunnad av länsrätten den 24 oktober 1980 avseende en person född 1939 samt arbetets art, lönesummor etc. Företagaren fick också tillfälle att inom 14 dagar inkomma med yttrande. Den aktuella tjänstemannen var inte anträffbar förrän efter helgerna. Efter telefonkontakt översändes en fotokopia av domen. Då hade företagaren också bett att få anstånd med att komma in med synpunkter, eftersom det rörde sig om ett nästan sex år gammalt ärende. Innan den revisor som varit behjälplig med bokföring och deklaration hann gå igenom bokföring m.m. för det aktuella året, fattade riksförsäkringsverkets avgiftsbyrå den 21 januari 1982 beslut i enlighet med den ifrågasatta avvikelsen. I sammanhanget bör kanske också noteras, att den f. d. egenföretagaren inte heller på något sätt kontaktats eller underrättats om länsrättens tidigare åberopade dom. Den låg ju mer än fem kvartal bakåt i tiden. Taxeringsintendenten hade i en bilaga anfört: I realiteten synes en viss person få anses vara anställd hos en annan — dvs. i detta fall den här företagaren — trots att han haft firma inregistrerad sedan början av 1970-talet. Jag är själv sedan många år ledamot av länsrätten och vet hur seriöst man där brukar bereda alla ärenden, innan de blir föremål för beslut. Jag blev därför med förlov sagt chockad, när det aktuelle företagaren i sin förtvivlan vände sig till mig. Hela familjens ekonomi är hotad, om han skulle tvingas erlägga arbetsgivaravgifter för de ersättningar han i god tro utbetalt till en annan registrerad företagare, som inte gjort rätt för sig gentemot samhället. Jag har full förståelse för att samhällets företrädare med kraft söker komma åt dem som tillgodogör sig s.k. svarta inkomster. Jag har alltså inte något att erinra mot att man ingående granskar transaktioner av detta slag. Men innan någon avkrävs tiotusentals kronor i arbetsgivaravgifter, måste riksförsäkringsverket i fortsättningen skaffa in alla relevanta uppgifter i ärendet. Ingen bör i ett rättssamhälle få dömas ohörd. Den aktuella företagaren hade aldrig lämnat in någon arbetsgivaruppgift. Det fanns alltså ingen möjlighet för honom att bedöma vilken person det var fråga om — domen hade inte ens bifogats. Jag vill därför, herr talman, vädja till socialministern att verka för att riksförsäkringsverket ser över sina rutiner när det gäller egenföretagare som inte har någon anställd eller bara har någon enstaka anställd. Den första handling som skickas ut bör kompletteras med sådana handlingar att företagaren åtminstone har möjlighet att bedöma vad det är fråga om för ärende.
Herr talman! Jag kan givetvis inte gå in på ett enskilt ärende. Men jag tror mig ändå veta att med de rutiner som man normalt följer på riksförsäkringsverket bör en person som råkar ut för sådana bekymmer som den här mannen uppenbarligen har kommit i, kunna få anstånd och få rimlig tid för bedömning av sitt ärende, och han bör också få erforderliga handlingar. Enligt de regler som finns är utgångspunkten att varje part i ett mål av den här digniteten — stort eller litet, får man väl lov att säga — måste ha tid till sitt förfogande för att kunna bli bedömd på ett rättvisande sätt. I den mån några fel har blivit begångna är det beklagligt. Det skulle då kunna bero på att detta meddelande kom vid en mycket olycklig tidpunkt och att det inte fanns tjänstemän tillgängliga på det sätt som är förutsett med de regler som i dag gäller.
Herr talman! Jag tackar för den här kompletteringen. Vi kan naturligtvis inte diskutera ett enskilt ärende. Det är inte heller min avsikt, utan avsikten med frågan har varit att försöka bringa till riksförsäkringsverkets kännedom att man måste tänka igenom vad det är man skickar ut innan man bestämmer vilken tid som vederbörande skall få till sitt förfogande. Man måste alltså tänka igenom vilka handlingar vederbörande behöver för att över huvud taget kunna bedöma vad det egentligen är fråga om. Det räcker inte med att bara få besked om att det gäller en dom som man inte har fått sig tillsänd — det finns inga namn, utan bara födelseår och belopp anges. Det gör det omöjligt att komma till rätta med ett ärende som ligger sex år tillbaka i tiden. Jag hoppas att man inom riksförsäkringsverket — det har varit syftet med den här frågan — ser över rutinerna så att vi slipper upprepningar av den här sortens tråkiga händelser.

Fru talman! Stig Josefson har ställt följande frågor till mig om värderingen av förmån av fri bostad på jordbruksfastighet. 1. Är budgetministern beredd att verka för att höjningarna av förmånsvärdena begränsas till högst 25 970? 2. Är budgetministern beredd att verka för att riksskatteverkets föreskrifter inte kommer att strida mot förbudet mot reglering med retroaktiv verkan? Karl Erik Eriksson har frågat mig om jag avser att se över anvisningarna för fastställande av bostadsförmån på jordbruksfastighet inför nästa års inkomsttaxering. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Enligt 21 § kommunalskattelagen skall till intäkt av jordbruksfastighet hänföras allt av jordbruksfastigheten som kommit bl.a. ägaren till godo såsom värde av bostad. Värdet av sådan bostadsförmån skall enligt 42 § samma lag beräknas med ledning av gällande hyrespris i orten eller, när en sådan jämförelse inte kan göras, efter annan lämplig grund. Just i fråga om jordbrukets bostäder saknas av naturliga skäl många gånger möjlighet att fastställa ett värde med utgångspunkt direkt i iakttagna hyresnivåer. Man är då hänvisad till någon form av skälighetsbedömning, som taxeringsnämnderna och — ytterst — skattedomstolarna får göra i det enskilda fallet. Något utrymme för uttalanden från min sida i sådana frågor finns inte. För att främja rättvisa och likformighet i taxeringsarbetet utfärdar riksskatteverket anvisningar för olika värderingsfrågor. En sådan fråga är just värderingen av förmån av fri bostad på jordbruksfastighet. Inför 1982 års taxering har riksskatteverket meddelat nya anvisningar för sådan värdering. Enligt dessa anvisningar skall bostadsförmånen på orter utan egentlig hyresmarknad i regel värderas till viss procent av den del av taxeringsvärdet som belöper på bostadsbyggnaden. I det system för värdering som hittills tillämpats togs i första hand hänsyn till storleken av bostaden. Skillnader i standard beaktades inte på ett jämförbart sätt. Mot dessa regler har en hel del kritik riktats. Bl. a. har ifrågasatts om man inte som grund för förmånsvärderingen skulle kunna använda det bostadsbyggnadsvärde som fastställts vid fastighetstaxeringen. I detta värde skall ju bl.a. just skillnader mellan bostäderna vad gäller ålder, storlek, standard och läge återspeglas. Principen anses innebära även andra fördelar. Även i fråga om anvisningar av detta slag finns en klar kompetensfördelning. Det är således riksskatteverket ensamt som har ansvaret för deras innehåll. Det utrymme för inflytande från parlamentariskt och annat håll som bör finnas vid deras tillkomst är tillgodosett bl.a. genom att anvisningarna fastställs av verkets lekmannastyrelse. Mot bakgrund av vad jag sagt är det klart att jag inte kan göra några uttalanden om vilken nivå förmånsvärdena konkret bör ha i enskilda fall. Däri ligger också att jag inte kan uttala mig om hur stora förändringar från tidigare år som kan inträffa. De nya anvisningarna har inte ändrat det grundläggande lagstadgandet om förmånsvärderingen, och det ankommer vid årets taxering, liksom tidigare, på taxeringsnämnderna att följa detta. Till sin ledning har de anvisningarna från riksskatteverket. Dessa är inte några formellt bindande föreskrifter, men som jag redan sagt finns det givetvis ett starkt intresse av att nämndernas bedömningar blir likformiga. Det ligger emellertid i sakens natur att man med nya anvisningar får vara uppmärksam på fall där de leder till extremt stora avvikelser — uppåt eller nedåt — från tidigare etablerade nivåer. Det finns då särskild anledning att överväga om detta helt kan återföras på att den tidigare nivån varit felaktig eller om det kan vara så att omständigheterna i fallet gör att de nya anvisningarna leder till ett olämpligt resultat. Jag utgår ifrån att taxeringsnämnderna i sådana situationer kommer att göra den skälighetsbedömning som det till sist är fråga om. Viss kritik har redan riktats även mot de nya anvisningarna. Efter vad jag har inhämtat avser riksskatteverket att inför 1983 års inkomsttaxering se över anvisningarna för värderingen och därvid göra en utvärdering av hur utfallet blivit vid 1982 års taxering beträffande beräkningen av förmånsvärdet. Mitt svar på Stig Josefsons första fråga och på Karl Erik Erikssons fråga är därför att jag inte f. n. avser att vidta någon åtgärd. Vad därefter gäller Stig Josefsons andra fråga, om förbud mot reglering med retroaktiv verkan, har jag redan nämnt att de grundläggande bestämmelserna i kommunalskattelagen om att värde av bostadsförmån skall upptas som intäkt och på vilken grund värderingen skall ske inte har ändrats till 1982 års inkomsttaxering. De bestämmelser som avses i interpellationen har utfärdats av riksskatteverket för att utgöra anvisningar till ledning för värdering av sådan förmån vid 1982 års inkomsttaxering. Som sådana innebär de formellt inte någon ny reglering utan är blott ett hjälpmedel när det gäller att uppnå en rättvis och likformig taxering i enlighet med lagens föreskrift. Jag anser således att det inte heller i denna fråga finns anledning att vidta någon åtgärd.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation. Jag hoppas att statsrådets uttalande om hur anvisningarna skall tolkas verkligen uppmärksammas av taxeringsmyndigheterna. När man läser anvisningarna får man närmast intrycket att de värderingsregler som finns angivna är helt bindande. Av de samtal jag har fått i denna fråga framgår det också att det är många som har gjort denna tolkning, både deklaranter och en och annan taxeringsordförande. Det är riktigt, som statsrådet säger, att om taxeringsvärdet är rätt avpassat så skall också förmånsvärdet bli det rätta. Men många jordbrukare har sannolikt bedömt taxeringsvärdet totalt på fastigheten och inte brytt sig så mycket om de olika delvärdena, eftersom delvärden tidigare inte har spelat någon större roll. Ingen visste ju något om att delvärdet på bostadsfastigheten nu skulle utgöra beräkningsgrund för bostadsförmånen. Först när tiden för avgivande av besvär över fastighetstaxeringen var överskriden kom det till allmänhetens kännedom att man skulle ha nya grunder för beräkning av förmånsvärdet på bostaden. På denna punkt kan jag inte riktigt förstå riksskatteverkets handlingssätt. Riksskatteverket visste mycket väl att villaägarna krävde att få veta beskattningsreglerna för villorna innan fastighetstaxeringsnämnden kom med sitt första preliminära förslag till taxeringsvärde. Och det kravet blev tillgodosett — varför då dröja med beskedet till jordbrukarna till december månad, när året nästan gått till ända? Detta är inte någon likvärdig behandling. Jag vill fråga statsrådet: Anser statsrådet att riksskatteverkets handlingssätt är tillfredsställande? Borde inte de nya reglerna ha fastställts i så god tid att möjligheten kvarstod att överklaga taxeringen i första instans? Den konkreta fråga som många fastighetsägare nu med verklig oro ställer sig är: Kan jag ha kvar min bostad? Att helt utan förvarning få värdet av sin bostadsförmån höjt med i vissa fall 200-300 26 ställer till betydande problem. Jag skall gärna säga att de nya reglerna fungerar bra i det stora flertalet fall, men de brev och samtal jag har fått vittnar om att det inte är så få fall som liknar det jag nyss nämnde. Det var därför som jag ställde frågan till statsrådet angående en maximering av höjningen. Om detta nu inte går hoppas jag ändå att statsrådets svar på min interpellation skall bidra till att taxeringsmyndigheterna kommer att ta hänsyn till statsrådets tolkning av de nya bestämmelserna. En annan fråga som jag också har mött är hur värdering skall ske av bostäder som står oanvända. Tidigare har dessa endast berörts av den s.k. garantiskatten. Det skulle vara intressant att höra hur statsrådet ser på den Jag är medveten om att det är riksskatteverket som har att utfärda anvisningar, men trots detta har regering och riksdag ett ansvar för att delegerade uppgifter inte ger ett annat utslag än vad som har avsetts. Nu har statsrådet mycket klart slagit fast att de bestämmelser som avses i interpellationen ”har utfärdats av riksskatteverket för att utgöra anvisningar till ledning för värdering av sådan förmån vid 1982 års inkomsttaxering”. Jag vill särskilt peka på vad statsrådet därefter säger: ”Som sådana innebär de formellt inte någon ny reglering utan är blott ett hjälpmedel när det gäller att uppnå en rättvis och likformig taxering i enlighet med lagens föreskrift.” Jag citerar vidare beträffande taxeringsnämnderna: ”Till sin ledning har de anvisningarna från riksskatteverket. Dessa är inte några formellt bindande föreskrifter, men som jag redan sagt finns det givetvis ett starkt intresse av att nämndernas bedömningar blir likformiga.” Jag anser att det är oerhört angeläget att dessa synpunkter går fram. På det viset kan vi medverka till att lindra den oro som har skapats och till att öka möjligheterna att lösa dessa frågor på ett tillfredsställande sätt utan att ytterligare belasta skattedomstolarna. Jag ber än en gång att få tacka statsrådet för svaret, och jag hoppas att statsrådet medverkar till att informationen om detta svars innehåll verkligen går ut både till deklaranter och till taxeringsnämnder, inte minst dessas ordförande.
Fru talman! I samband med att jordbrukarna deklarerade i år har många av dem upptäckt att de kommer alldeles fel när det gäller värderingen av förmånen av fri bostad på jordbruksfastigheten. Flera av dem har hört av sig bl.a. till mig. Det är skälet till att jag har framställt den här frågan, och jag vill redan nu tacka Rolf Wirtén för svaret. Om jag är rätt underrättad har man vid fastighetstaxeringsnämnderna i samband med behandlingen av de här frågorna i fjol strävat efter att bryta loss så många småbyggnader som möjligt från jordbruksfastigheten. I den mån detta har gått har man tillämpat den vanliga schablontaxeringen för dessa byggnader, och jordbrukarna har inte fått någon rätt till avdrag för underhåll och inte heller någon skyldighet att deklarera bostadsförmån. Dessa fastigheter kommer jag inte att diskutera här, för jag tycker att man harlöst detta på ett riktigt sätt. Men de byggnader som inte går att bryta loss vill jag gärna diskutera med budgetministern. Det är här fråga om byggnader som klart hör till jordbrukarens egen familjs möjligheter att bo på jordbruket. Dessa byggnader har tidigare slagits samman på det sättet att man har deklarerat en bostadsförmån för det totala antalet rum och en framräknad total bostadsyta. Enligt de nya bestämmelserna börjar man från botten, med den höga procentsatsen för varje bostadshus som tillhör jordbruket eller gården. Detta slår i väldigt många fall fullständigt fel — det har erfarenheten redan visat. Jag har gett ett exempel på det i min fråga till budgetministern. Sedan jag framställde den har ytterligare exempel haglat över mig. Jag har försökt att kontrollera dem på skattemyndigheterna, men det har inte varit möjligt, för där har man alldeles nyligen börjat sin granskning av deklarationerna för jordbruksfastigheter. Allting tyder emellertid på att de nya bestämmelserna slår väldigt orättvist. I länsanvisningarna sägs att bostadsförmånsvärdet beräknas för varje bostadsbyggnad till ett belopp motsvarande för helt år räknat 9 26 av den del av bostadsbyggnadsvärdet som inte överstiger 100 000 kr. Det står också att till grund för beräkning av bostadsförmån för sådan mindre bostadsbyggnad läggs det dubbla bostadsbyggnadsvärdet Det är detta som ger de här orimliga effekterna. Jag vill med en bild på kammarens bildskärm visa ytterligare ett exempel. En hemmansägare i Nordvärmland — Rolf Wirtén känner honom f. ö. personligen — har tidigare haft ett värde på bostadsförmånen för sina bostadsbyggnader på 9 200 kr. Det är beräknat exakt efter länsanvisningarna. Vad händer i år? Jo, när han deklarerade i år fick han ta upp byggnad nr 1, som är taxerad till 125 000 kr. — det står inte på skärmen, men det är den — , och får ett värde på 10 500 kr. Bostadsbyggnad nr. 2, som består av två övernattningsrum och en liten förtambur och som används som gäststuga, t.ex. för barnen när de kommer på besök, osv. , är taxerad till 50 000 kr. Han får då ett värde på 9 000 kr. för denna byggnad, eftersom taxeringsvärdet skall fördubblas och man skall börja från botten. Han får då ett totalt bostadsvärde på 19 500 kr. Ekonomioch budgetministern sade att han inte vill diskutera nivån. Jag skall inte gå in på den saken. Vi skall inte heller diskutera skillnaden mellan 9 200 och en fördubbling upp till 19 500, även om det funnes skäl att diskutera detta. Men vad jag framför allt vill diskutera är att om denna hemmansägare hade byggt till sin huvudbyggnad i stället för att bygga den lilla stugan, så hade han fått ett bostadsbyggnadsvärde på 225 000 kr., alltså 125 000 plus 2 gånger 50 000 kr. Vad hade han då fått för värde? Jo, han hade fått 15 700. Varför skall han då få ett högre värde när han delar upp bostaden på två byggnader? Jo, därför att anvisningarna enligt min mening är felaktiga. Han får en bättre och bekvämare bostad i samma storlek, om det hela ligger i en byggnad. Han får billigare uppvärmning och en ändamålsenligare lösning, och dessutom får han av taxeringsmyndigheterna ett mycket lägre värde. Detta måste ses över. Nu säger statsrådet i svaret på två ställen att det finns löften om att man skall rätta till detta. Rolf Wirtén säger bl.a.: ”Jag utgår ifrån att taxeringsnämnderna i sådana situationer kommer att göra den skälighetsbedömning som det till sist är fråga om.” Det är jag tveksam till, herr budgetminister. Jag är personligen tveksam efter många år som taxeringsnämndsordförande, men jag har blivit ännu mer tveksam när jag talat med olika skattemyndigheter. De säger ungefär så här: Med de här nya bestämmelserna, där det anges att man skall gå på procentsatser, är man mer bunden än någon gång tidigare till dessa. Vi anser att det är en mer tvingande skrivning än någonsin tidigare. Skattemyndigheternas bedömning är att avvikelser kommer att bli mycket sällsynta. Det tror jag också. Däremot tror jag att det är värdefullt med det andra löftet i budgetministerns svar, där han säger: ”Viss kritik har redan riktats även mot de nya anvisningarna. Efter vad jag har inhämtat, avser riksskatteverket att inför 1983 års inkomsttaxering se över anvisningarna för värderingen och därvid göra en utvärdering av hur utfallet blivit vid 1982 års taxering beträffande beräkningen av förmånsvärdet.” Jag tror att det är alldeles nödvändigt att man gör den utvärderingen. Jag vill fråga Rolf Wirtén: Kan vi utgå från att budgetministern, när man nu fått fram exempel av det slag som jag här angett, kommer att medverka till att det blir en omprövning av, som jag tycker, de fullständigt felaktiga anvisningarna.

Fru talman! Jag skall göra några kommentarer till interpellanten och frågeställaren i det här ärendet. Stig Josefson ställde en direkt fråga till mig, om jag anser att det varit en skälig behandling av den här frågan gentemot fastighetsägarna. Det är framför allt tidsskedet som Stig Josefson hade till bakgrund för sin fråga. Då vill jag bara säga att riksskatteverket enligt 16 § i taxeringskungörelsen skall senast den 15 november utfärda anvisningar för följande års taxering. Det är en reglering som finns och som verket här har följt. Denna reglering är i och för sig inte någon nyhet, vilket också framgår av svaret. Vi har parallellfall när man bedömer sådana här förmåner i olika sammanhang; exempelvis värderingen av bilförmån har prövats av skattedomstol. Man har då bl.a. hänvisat till att en tid av året måste ha förflutit för att man skall kunna göra bedömningar av vad värdet egentligen skall vara. Det är anledningen till detta sena datum. Man kan naturligtvis alltid diskutera detta, och jag tror säkert också att riksskatteverket är beredd att ta upp även den frågan till bedömning i det fortsatta arbetet. Detta är bakgrunden, och den är formellt helt korrekt. I övrigt noterade Stig Josefson att reglerna i det stora flertalet fall fungerar bra men att det har förekommit mindre lyckade utfall. Det var detta som Karl Erik Eriksson i sitt anförande uppehöll sig mycket kring, och han redovisade också ett konkret exempel. Jag har redan sagt, fru talman, att jag naturligtvis ingalunda kan ge mig in på att diskutera de enskilda fallen, utan de får prövas i vanlig ordning på rättslig grund, om det finns anledning till detta. Vad som ändå är värt att kommentera är naturligtvis själva grundprinciperna. Karl Erik Eriksson hänvisade till att anvisningarna har förändrats så, att man inte enbart skall se till ytan. Också en rad kvalitetskriterier kommer in i bedömningen. Jag tror att den förändringen är riktig. Det finns säkert många exempel av det slag som Karl Erik Eriksson visade på bildskärmen som i det tidigare systemet hade kunnat framställas som lika olyckliga. I det systemet såg man bara till ytan och tog inte hänsyn till standarden i bostaden i Övrigt i fråga om värme, kvalitet, läge och allt vad man nu kan ta in i bedömningen av en bostad. Jag tror att det innebär en klar förbättring att man har breddat bedömningsunderlaget för de byggnader det gäller. Det skall väl också sägas att dessa anvisningar har lett till både skärpningar och lättnader i beskattningen — det har alltså gått åt båda hållen. Detta finns det naturligtvis anledning att följa upp under det taxeringsår som är det aktuella, det första som anvisningarna tillämpats för. Det har också utlovats en utvärdering. Jag tror att detta är vad vi får nöja oss med för dagen. Att gå in och göra några förändringar under löpande år, fru talman, är inte möjligt — det har jag redan sagt i mitt svar — utan riksskatteverket får göra den utvärdering som har utlovats, och sedan får man se till nästa år hur det slår.

Fru talman! Statsrådet säger att det inte går att göra någonting åt detta under innevarande år, utan att man får rikta in sig på kommande år och göra en utvärdering innan dess. Jag vill dock säga att det finns något mycket viktigt att göra, och det gäller tolkningen av gällande bestämmelser, som statsrådet också tagit upp. Inte minst mitt anförande, liksom Karl Erik Erikssons anförande, visar att även vi gör olika tolkningar, och jag vet att taxeringsnämndsordförandena också gör olika tolkningar. Jag anser att det är oerhört viktigt att den tolkning som framkommit i svaret till mig verkligen kommer ut. Då tror jag att vi den vägen kan klara upp en del av de problem som finns. Jag har också exempel på hur värdena har höjts. Ett exempel från Borlänge visar en höjning från 11 800 kr. till 33 500 kr., och för en gammal man som är pensionär har förmånsvärdet höjts från 7 000 kr. till 19 980 kr. Dessa människor står i en oerhört besvärlig situation. Det är med stor oro och nästan ängslan som de har tagit kontakt med mig och frågat hur de skall göra. Jag anser att man kan komma till rätta något med detta genom att statsrådets uttalande om hur reglerna skall tolkas får spridning. Det jag åsyftade med exemplen i mitt förra anförande var rätt likartat det Karl Erik Eriksson framförde. Jag har särskilt mött problem med de bostäder som står tillfälligt oanvända. De har tidigare bara beskattats med garantiavgiften och får nu ett förmånsvärde som kan bli ganska högt, eftersom just den höga procentsatsen tillämpas från början. Då blir förmånsvärdet rätt betydande även vid ett relativt lågt taxeringsvärde. När det gäller frågan om retroaktiv lagstiftning gjorde statsrådet mig något förvånad, även om jag förstår att statsrådet i sin ställning inte kan säga så mycket beträffande denna punkt. Men för mig, som tillhörde fastighetstaxeringskommittén och vet vilken påtryckning det var för att villaägarna redan innan taxeringsvärdena kom fram i första instans skulle få veta hur beskattningsreglerna skulle verka, är det litet oroande att vi för jordbrukets del inte får besked förrän tiden för överklagande av taxeringen är utgången. Jag anser att det är ett ganska allvarligt fel som riksskatteverket har gjort på den punkten. Till sist vill jag ställa frågan direkt till statsrådet: Vill statsrådet medverka till att dessa anvisningar som gäller hela året, och som man egentligen bör känna till under det löpande året, inte längre fastställs i december? De kan väl fastställas något tidigare än precis innan året är slut.

Fru talman! Låt mig säga till Rolf Wirtén att vi på många punkter är överens. Jag tror att det är bra att man nu går efter standard mer än man gjorde tidigare. Där är vi helt överens. Jag tror också att det är värdefullt att taxeringsnämnder med hänsyn till enkelheten i dessa procentsatser har mycket klara regler att gå efter. Det var det jag försökte säga. Jag tror att det blir väldigt få avvikelser och skälighetsbedömningar, och det tror jag är bra. Därför tror jag inte att alltför många deklaranter skall ha hopp om att få ändringar till stånd genom det löfte budgetministern gav i sitt svar. Nu känner jag budgetminister Rolf Wirtén mycket väl, och jag vet att om man skall få honom att verkligen tänka igenom detta problem måste man ha mycket starka sakskäl — detta säger jag som en eloge — och därför har jag tagit fram ett exempel till, som är ännu kraftfullare än det förra. Detta är ett tänkt exempel, men jag har kollat det med skattemyndigheten, där man tror att det kommer att bli många sådana fall. Innan vi går igenom exemplet vill jag säga att jag hoppas att Rolf Wirtén och de andra lyssnarna förstår att jag skjuter in mina pilar på orättvisorna i de nya anvisningarna mellan dem som har flera byggnader för sin familjs skull och dem som har allt samlat i en gedigen byggnad. Här har jag utgått från att alla tre byggnaderna har samma standard, värderade precis efter de regler vi är överens om. Den ene hemmansägaren har en stor byggnad — kalla det gärna en liten herrgård — under det att den vanlige hemmansägaren har sin egendom fördelad på tre små byggnader. I det senare fallet har vi jordbruket med småhusen — med bra standard alla tre — som får 28 200 i bostadsförmånsvärde. I det förra fallet får byggnaden som har 330 000 i taxeringsvärde, och inte är någon dålig byggnad, ett bostadsvärde på 15 700. Den byggnaden har samma yta som de tre tillsammans, samma antal rum och samma standard. Det är detta som jag tror att riksskatteverket och de som har gjort anvisningarna inte har tänkt igenom. Därför är jag också, liksom Stig Josefson, tacksam för att budgetministern lovar att se över anvisningarna. Ta med dessa exempel, samla in många liknande — och jag är övertygad om att Rolf Wirtén, med den saklighetsbedömning som brukar prägla hans ställningstaganden, kommer att se att här föreligger orättvisor som behöver rättas till inför kommande års taxering.
Fru talman! Jag skall gärna till Stig Josefson säga att jag tror att det är bra om man får ut dessa anvisningar så tidigt som möjligt. Jag har ingen annan uppfattning och skall försöka verka för det. Om vi skall göra en utvärdering kan det i och för sig vara svårigheter att anpassa den till erfarenheterna av innevarande års arbete. Men jag håller i princip med om att man skall försöka få ut besked så snabbt som möjligt, så att de berörda vet vad de har att rätta sig efter. När det gäller Karl Erik Erikssons andra exempel så tycker jag, fru talman, att det måste vara tunga argument för att man bara skall följa med. Det är väl inte alldeles givet, Karl Erik Eriksson, att det är så mycket bättre att ha bostadsytan samlad i ett hus än att ha den fördelad på två eller tre hus. Det går säkert att se förmåner med en fördelning på flera fastigheter. Jag kan visst tänka mig att det inkomstmässigt går väl så bra att få ekonomi på tre mindre byggnader på en jordbruksfastighet än på en stor herrgårdsbyggnad, som Karl Erik Eriksson talade om här. Onekligen är det lättare att få hyresgäster och på så vis skaffa sig inkomster, om man har bostadsytan fördelad på tre olika byggnader. Det är väl inte alldeles givet att det är enbart nackdelar med att ha ett stort antal rum fördelade på mer än ett hus. Det kan vara tvärtom också, föreställer jag mig. Allt detta är sådant, fru talman, som man får se på och undersöka hur de nya anvisningarna har slagit ut. Sedan får vi återkomma. För dagen finns det ingen anledning att ge sig direkt in på hur de gällande anvisningarna skall se ut.
Fru talman! Jag säger inte att det enbart är en fördel att ha bostadsytan samladi en byggnad, men jag anser inte att det kan vara till så stor nackdel att det bör värderas 10 000 kr. lägre per år än att ha ytan fördelad på tre byggnader. Det finns nämligen avgjorda fördelar i stort för familjen att ha sin bostad i en byggnad. Det är lättare att uppvärma den och mer ändamålsenligt. Budgetministern säger här att det går lättare att få ekonomi på tre byggnader. Får jag tolka det så att budgetministern menar att anvisningarna är skrivna så, att t.ex. byggnad nr 2 med 50 000 kr. i taxeringsvärde, som får ett åsatt förmånsvärde av 9 000 kr., kan hyras ut för 9 000 kr. utan att vederbörande hemmansägare behöver ta upp det beloppet för beskattning? Får byggnad nr 3 hyras ut för 7 200 kr.? Hur skall man annars få ekonomi på byggnaderna, om man inte får ta in dessa hyressummor? Annars blir det ingen ekonomi med att ha ytan uppdelad på flera byggnader. Till sist vill jag för tredje gången säga att jag är tacksam för att Rolf Wirtén lovat att se över dessa bestämmelser till nästa år.
Fru talman! Anledningen till att man har missförstått de nya bestämmelserna och att, som jag sade i mitt första inlägg, även taxeringsnämndsordförande har gjort det är naturligtvis att vi nu har ett liknande system med procentsats på taxeringsvärden både när det gäller villaschablon och när det gäller jordbruksfastigheter. Skillnaden är ju att när det gäller villafastigheter är den bindande, medan det för jordbruksfastigheter är som statsrådet har sagt, fråga om ett hjälpmedel för att uppnå en rättvis taxering. Det är framför allt det jag hoppas skall komma ut till berörda instanser. Sedan anser jag att våra taxeringsnämnder, när de med bestämdhet vet hur bestämmelserna skall tolkas, kommer att beakta detta. Den uppfattningen har jag om våra taxeringsnämnder. Därmed vill jag än en gång tacka statsrådet för svaret.
Fru talman! Bara ett par korta kommentarer. Det är ju helt riktigt, som Stig Josefson säger, att det är angeläget att vad som här har sagts kommer ut till de berörda, och jag är övertygad om att en interpellationsdebatt av det här slaget har sitt intresse för dem som handlägger taxeringsfrågor. Jag känner mig rätt övertygad om att man i de kretsarna kommer att ta del av den här debatten. Får jag sedan till Karl Erik Eriksson säga att när det gäller de förmåner som vi nu diskuterar, så är det ju fråga om en hyresfri bostad. Vad jag förde in i debatten i min föregående replik var möjligheten att alternativt utnyttja ett bostadsbestånd på en jordbruksfastighet. Men vad den här frågan enbart gäller är ju en hyresfri bostad för ägaren.
Fru talman! Då har vi tolkat bestämmelserna lika, Rolf Wirtén och jag. Med anledning av detta vill jag bara till sist säga att det för den hemmansägare, som har bostaden fördelad på tre byggnader och får ett bostadsförmånsvärde på 28 200 kr., är en omöjlighet att få ekonomi i det hela, jämfört med den som har en byggnad och får ett bostadsförmånsvärde på 18 900 kr.

Fru talman! Byggnadsstyrelsen har föreslagit regeringen att Örebro tingsrätt får nya lokaler i Örebro slott. Med anledning härav har Helge Hagberg frågat budgetministern om denne är beredd att tillmötesgå en stark opinion i Örebro som är mot att tingsrätten lokaliseras till slottet och som förordar att andra lösningar prövas. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Bakgrunden till byggnadsstyrelsens förslag är den dåliga lokalsituationen för Örebro tingsrätt. Tingsrätten har f. n. lokaler dels i det kommunägda rådhuset, dels i ett äldre, statligt tingshus. Lokalerna är i dåligt skick och erbjuder en bristfällig arbetsmiljö. Dessutom innebär det för en tingsrätt särskilda nackdelar att ha lokalerna splittrade på olika håll. Byggnadsstyrel Nr 110 sens förslag innebär att tingsrätten inryms i slottet utan att vare sig landshövdingens residens med representationslokaler eller rikssalen med biutrymmen påverkas. Den del av länsstyrelsens personal som nu arbetar i slottet avses, i avvaktan på en planerad andra etapp av ett landsstatshus, att Om lokaliseringen få sina arbetsplatser förlagda till andra lokaler i Örebro. av tingsrätten i Örebro kommun, som tidigare verkat för att tingsrätten skulle flytta från Öörepro rådhuset, föreslog våren 1981 att den samlade tingsrätten skulle lokaliseras till rådhuset. Örebro läns landsting föreslog i december 1981 att tingsrätten skulle lokaliseras till gamla Folkets hus i Örebro. Byggnadsstyrelsen har utrett dessa två lösningar och, i likhet med domstolsverket och Örebro tingsrätt, funnit dem mindre lämpliga. I 1982 års budgetproposition anmälde jag att beredningen av frågan om tingsrättens lokalisering till slottet ännu inte var avslutad i regeringskansliet men att det — om beredningen skulle leda till att man följer byggnadsstyrelsens förslag — är angeläget att medel finns anvisade för ändamålet. I budgetförslaget beräknades därför medel för den föreslagna ombyggnaden. Riksdagsbehandlingen av anslagsfrågan pågår f.n. När den är avslutad kommer vi att ta upp ärendet på nytt inom regeringen.

Fru talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Frågan om Örebro slotts framtida användning har blivit en angelägenhet för hela Örebro län. Länsstyrelsen och dess olika organ, inkl. länsantikvarien, har tillsammans med landstingets skilda organ, t.ex. dess förvaltningsutskott och byggnadsnämnd, liksom kommunstyrelsen i Örebro och Örebro kulturnämnd bestämt motsatt sig att tingsrätten får sin lokalisering till slottet. Riksantikvarien liksom landsantikvarien tillsammans med styrelsen för Örebro läns museum har också gått emot detta förslag. Länsturistnämnden och Örebro turistnämnd har tagit ställning för att slottet behålls som tillgängligt för allmänheten. Örebro läns hembygdsförbund och Örebro hembygdsförening vurmar för att de kulturhistoriska miljöerna görs levande för allmänheten. Tingsrättens personal, nämndemannaföreningen och personalen på länsstyrelsen arbetar för en annan lösning än att tingsrätten får sin placering till slottsbyggnaden. Partierna, liksom andra organisationer, lokalpressen och enskilda personer, har alla ställt sig bakom uppfattningen att slottet blir en levande och för allmänheten tillgänglig yta med museum och arbetsplats. Jag har ombetts av de övriga partiernas ledamöter på Örebrobänken med undantag av Bengt Wittbom, som talar för moderaterna, att understryka att också de sluter upp på den ståndpunkt jag här redogjort för. Justitieministern lämnade i sitt svar uppgiften att landstinget liksom Örebro kommun gett uppslag till annan lösning av tingsrättens lokalisering. Således säger landstinget att när Örebro folkhögskola flyttar från sina lokaler kan dessa bli tillgängliga för tingsrätten. Örebro kommun uttalar att rådhuset och omkringliggande fastigheter mycket väl kan utgöra en lösning av den 165 angelägna frågan om lokaler för tingsrätten. Vad som förbryllar i sammanhanget är att byggnadsstyrelsen framhärdar i sin uppfattning, att tingsrätten skall till slottet. De regionala och lokala organ som har en annan uppfattning får inte gehör för sin önskan att diskutera lokalisering och planlösningar som tillfredsställer såväl tingsrättens behov som den lokala opinionens synpunkter. Vi önskar att regeringen skall ge direktiv som gör att det blir möjligt att resonera förutsättningslöst. Staten har ett kulturpolitiskt ansvar för kulturminnesvården och för att de kulturhistoriska värdena görs tillgängliga för allmänheten. Jag förutsätter att regeringen kommer att ta detta sitt ansvar. Därmed tillmötesgår regeringen även den starka opinion som finns i den här frågan. Vi får också hoppas att regeringen klarar att lösa den för tingsrätten så angelägna lokalfrågan. Nu har jag fått svaret av justitieministern. Men frågan var: Är regeringen beredd att tillmötesgå den starka opinion som finns mot lokalisering till slottet av tingsrätten? Det är den frågan jag hoppas få svar på.

Fru talman! Jag vill inledningsvis instämma vad gäller den faktaredovisning som Helge Hagberg här har givit med anledning av interpellationen och understryka dessa synpunkter. Det som gör oss bekymrade i Örebro län är att vi tycker att frågan om Örebro slotts framtid hanteras som om det i första hand gällde hur tingsrätten i Örebro skall få bästa möjliga lokaler. Jag tycker att jag fått detta bekräftat, när jag tagit del av statsrådets svar. Det främsta skälet till att även jag tar till orda i den här debatten är att jag vill understryka för statsrådet och för regeringen att i Örebro är den här frågan större än så. Därför måste vi, på de sätt som vi har möjlighet att utnyttja, redovisa att Örebro slott har varit och är betydelsefullt för kulturlivet i Örebro. Slottet betyder mycket för örebroarna, vilket man bevisat i aktiv handling vid ett flertal tillfällen. BI. a. har örebroarna vid ett par tillfällen ställt upp och stöttat sitt slott ekonomiskt genom att samla in pengar för att hålla slottet någorlunda i stånd. Enligt de uppgifter som jag har inhämtat är rikssalen renoverad med hjälp av insamlade medel. Det här om något visar ju att örebroarna känner för sitt slott. Därför måste regeringen vid hanteringen av frågan verkligen också ta in den här dimensionen i sin bedömning. Det är så som Helge Hagberg har redovisat här, att olika instanser i Örebro och i Örebro län har ställt upp för att erbjuda alternativa placeringar av tingsrätten. Det finns således ett flertal olika möjligheter att placera tingsrätten i ändamålsenliga lokaler i Örebro. Det är självklart att ingen i Örebro vill att tingsrätten skall arbeta i undermåliga lokaler. Men det är också uppenbart att ingen i Örebro vill att slottet skall användas på ett sådant sätt att det blir mindre tillgängligt för invånarna i Örebro. Jag tycker att statsrådets svar är undvikande. Örebroarna har, på alla de sätt som Helge Hagberg har visat, givit sin ståndpunkt till känna, och regeringen har — vid ett flertal tillfällen, — genom uppvaktningar gjorts uppmärksam på örebroarnas engagemang.

Fru talman! Jag kan förstå de örebroare som vill att slottet skall bli museum eller användas för andra kulturella ändamål. Jag kan också hålla med om att man självfallet inte får betrakta detta bara som en fråga om lokaler för tingsrätten. Men man måste realistiskt konstatera att det är en ekonomisk fråga, och det är svårt att f. n. se några realistiska ekonomiska möjligheter för staten att tillgodose en önskan att använda slottet för kulturella ändamål. Finansieringen av sådana ändamål får, så vitt jag kan se, ankomma på lokala intressenter som kommun eller landsting. Några erbjudanden om finansiering från dessa intressenter har mig veterligt inte gjorts. Som jag nämnde i mitt svar kommer frågan om tingsrättens lokalisering att tas upp igen sedan riksdagen behandlat anslagsfrågan och haft möjlighet att säga sitt. Vill man från Örebrohåll att regeringen skall överväga ett användande av slottet för kulturella ändamål, bör de intresserade snarast lämna besked om vilka preciserade åtaganden av ekonomisk natur man är beredd att göra. Det rör sig om en årlig hyreskostnad i storleksordningen en halv å en miljon kronor. Jag vill också något kommentera vad som har sagts om tillgängligheten. Jag kan nämligen förstå den synpunkten. Byggnadsstyrelsens förslag innebär inte att rikssalen berörs, inte heller att landshövdingens bostadsoch representationslokaler berörs. Det rör enbart den del av slottet som f. n. kan sägas vara kontoriserad. Vad jag kanske inte riktigt kan förstå är att tingsrätten, som är lika gammal som Örebro, inte skulle vara en passande hyresgäst i det gamla anrika riksfästet. I och för sig tycker jag att en tingsrätts verksamhet är väl förenlig med slottets historiska roll. Jag vill också poängtera att en tingsrätt arbetar under stor öppenhet i jämförelse med annan statlig verksamhet. Rättegångarna t.ex. är ju offentliga. Jag vill bara understryka att det är en aspekt som ibland har kommit bort i diskussionen. Än en gång vill jag säga att jag är öppen för uppslag och erbjudanden från Örebrohåll, men de måste komma med kort tidsutdräkt.

Herr talman! Jag har naturligtvis ingen fullmakt att på stående fot göra några åtaganden som kan betyda kostnader för t.ex. Örebro kommun när det gäller eventuella lokaliseringar av museala ytor i slottet. Men det riktiga vore naturligtvis — det är också viktigt — att man satte sig ner och gemensamt 167 beredde frågan. Det skall väl inte vara nödvändigt att kommunicera per brev. Det skulle alltså vara mycket bättre om parterna satte sig ner och gemensamt beredde frågan. Men det har hittills inte varit möjligt. Jag tror att byggnadsstyrelsen har lagt in litet för mycket prestige i frågan. Man har t.o.m. uttalat att man skulle kunna tänka sig att ha en fabrik i slottet. Det tycker vi är rätt upprörande. Om inga initiativ tas som gör det möjligt för de lokala myndigheterna, kommunen och även landstinget, att diskutera frågan, är jag rädd för att det blir ett beslut i den riktning som byggnadsstyrelsen har rekommenderat. Det är nödvändigt med seriösa diskussioner och en beredning av frågan innan regeringen fattar sitt beslut. Jag förstår att regeringen behöver ett underlag. Men är det bara initiativ och kontakter som skall till, tror jag att den lokala instansen — kommunen och landstinget, och även andra intressenter — kommer att ställa upp.

Herr talman! Det var välgörande att höra justitieminister Petris senaste inlägg i detta. Det som sades vittnar ju om en väsentligt mer nyanserad syn på användningen av Örebro slott än vad som framgår av interpellationssvaret. Jag kan inte tolka det som justitieministern sade annat än på följande sätt. För det första är regeringen beredd att ställa den tid till förfogande som de lokala instanserna i Örebro län behöver, för att de skall kunna samla sig till ett lokalt initiativ och för en framställning till regeringen. För det andra är regeringen beredd att ta stor hänsyn till detta initiativ. Samtidigt är regeringen beredd att medverka till att slottet används på ett sådant sätt att det blir maximal öppenhet. Vidare instämmer jag med justitieministern när han säger att Örebro tingsrätt är en gammal institution och att arbetet vid en tingsrätt till viss del sker ganska öppet. Men jag är inte alldeles övertygad om att örebroarna går för att lyssna på en rättegång i samma utsträckning som de går på museum eller i andra sammanhang besöker sitt slott. Den aspekten gör mig kanske litet mer tveksam. Även om tingsrättens förhandlingar är öppna för allmänheten, tvivlar jag på att örebroarna i någon större utsträckning har särskilt stort intresse av att besöka slottet i det sammanhanget.

Herr talman! Jag vill bara än en gång understryka att jag är beredd att diskutera lokala initiativ i frågan men också att det är bråttom. Frågan är inte ny, utan det har faktiskt funnits ganska lång tid för de lokala intressenterna att diskutera den. Jag är angelägen om att frågan drivs med den största Nr 110 skyndsamhet, så att vi skall kunna komma fram till ett förslag som Måndagen den förhoppningsvis är acceptabelt för alla inblandade. 29 mars 1982
Om lokaliseringen Herr talman! Det är skönt att vi får den här bekräftelsen av justitieminister 4 tingsrätten i Petri. Jag vill avslutningsvis bara säga att det hade funnits möjligheter att Örebro väsentligt tidigare ge de här klara signalerna, nämligen i samband med att olika intressenter i Örebro län — länsstyrelse, kommun, landsting och andra — på olika sätt har givit till känna samma mening som Helge Hagberg och jag nu fört fram till justitieministern. Jag är därför övertygad om att det kan komma
Herr talman! Jag vill poängtera att riksantikvarieämbetet har uttalat att en lokalisering av tingsrätten till slottet skulle medföra olägenheter med tanke på intresset av att bereda tillgänglighet för allmänheten i lokalerna. Jag är verkligen glad över det svar som jag har fått från justitieministern. Jag ställde min fråga till ekonomioch budgetministern Wirtén, och dennes parti har ju närdemokrati på sitt program. Närdemokratin går ju ut på att man skall lyssna på lokala opinioner. Även om svaret har lämnats av justitieministern, hoppas jag att det skall gälla för hela regeringen. När jag gick över Klara kyrkogård i morse spelade klockorna ”Din klara sol går åter upp”. Jag hoppas att vi nu har fått en signal till att en klar sol har gått upp också för den här frågans fortsatta behandling.
Herr talman! Jag har länge följt debatten i denna fråga, och jag vill bara understryka att jag tycker att den i alldeles för hög grad har gällt vad slottet inte skall användas till. Det intressanta är att få fram en konkret debatt om vad slottet skall användas till och även att få till stånd en finansiering av den användningen.
Herr talman! Det kan jag hålla med justitieministern om. Vi har dock från Örebro läns och från Örebros sida upplevt svårigheter att få gehör för den syn som vi på lokalt håll har på användningen av Örebro slott. Jag tycker att vi i denna debatt har fått en bekräftelse från justitieministern på att regeringen i sin slutliga bedömning av användningen av Örebro slott kommer att ta hänsyn till den bredare syn på slottets användning som vi har på lokalt håll i Örebro, och det är viktigt för oss att understryka detta. Jag vill än en gång konstatera att vi i dag har fått bekräftelse på att Örebro läns syn på användningen av slottet kommer att väga mycket tungt när regeringen slutgiltigt intar sin ståndpunkt. Principen att slottet skall användas på ett sådant sätt att det erbjuder maximal tillgänglighet för örebroarna är viktig för oss, och som det verkat av debatten i dag kommer 169 den principen att vara viktig också för regeringen vid frågans slutliga avgörande.
Herr talman! Det har här framlagts vissa förslag om att lokalisera annan verksamhet till slottet. Örebro läns museum har behov av ytterligare lokaler, och man har angett detta uppslag som en lösning när det gäller utnyttjandet av slottet. Man skulle också kunna flytta dit länsorgan och kommunala organ av typ Örebro läns turistnämnd, och det skulle vara mycket intressantare att föra en diskussion i dessa avseenden. Jag tror att det finns många uppslag som skulle kunna leda fram till en lösning som innebär att man går till mötes den lokala opinionen och samtidigt klarar tingsrättens lokalisering i annan ordning.

Herr talman! Rune Rydén har frågat mig hur jag vill förklara att domstolarnas rättskipande verksamhet inte värderas högre än att den kan sättas åt sidan för att uppnå en kortsiktig budgetteknisk besparing. Bakgrunden till Rune Rydéns interpellation är ett beslut av regeringen den 11 februari 1982 i fråga om ledigförklarande m.m. av vissa domartjänster. Beslutet gäller sådana ordinarie domartjänster inom de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna som tillsatts av regeringen efter förslag av tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet, dvs. tjänster som rådman, hovrättsråd och kammarrättsråd samt de flesta tjänsterna som lagman i tingsrätt och länsrätt. Regeringsbeslutet innebär att man för återstoden av innevarande budgetår i princip inte får ledigförklara sådana domartjänster som blir lediga och skall avbryta sådana pågående tillsättningsförfaranden där tjänsteförslagsnämnden ännu inte har avgett förslag. Tjänsterna skall i stället hållas vakanta och — utom i fråga om lagmanstjänster — inte uppehållas med vikarie. Domstolsverket får efter samråd med de berörda domstolarna från fall till fall medge undantag från regeringens beslut. Beslutet gäller inte sådana domstolar där det bara finns en ordinarie domare. Domstolsverket har i anslutning till regeringsbeslutet utnyttjat möjligheten att göra undantag. De flesta av de redan ledigförklarade tjänsterna har behandlats av tjänsteförslagsnämnden den 10 mars 1982 och förslagen kommer att redovisas till regeringen inom kort. Domstolsverket kommer därvid att förorda att tjänsterna, om inte särskilda skäl talar emot det, tillträds tidigast den 1 juli 1982. Huvudparten av de tjänster som inte var ledigförklarade när regeringen meddelade sitt beslut har nu ledigförklarats och kommer att behandlas av tjänsteförslagsnämnden den 28 april 1982. I praktiken innebär detta att regeringen kan meddela beslut om tillsättning av dessa tjänster unde juni månad. Vad det är fråga om är alltså en mindre tidsförskjutning i tillsättningsförfarandet. Att i detta utläsa någon sidovördnad för domstolarnas rättskipande verksamhet förefaller mig långsökt. Så mycket står klart att det i dagens statsfinansiella läge är särskilt nödvändigt att hålla sig inom de ekonomiska ramar som riksdagen har anvisat. Regeringsbeslutet är ett uttryck för regeringens budgetansvar och syftar till att för det innevarande budgetåret eliminiera eller i vart fall begränsa ett befarat anslagsöverskridande. Även domstolsverket och domstolarna har att gemensamt se till att medelsförbrukningen inte överskrider givna ramar. Jag är övertygad om att de också kommer att ta sin del av det ansvaret.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Justitieministern har i sitt svar inte berört vad som är det mest uppseendeväckande med regeringens beslut att suspendera tillsättningen av ordinarie domartjänster. Såsom en grundprincip har av ålder ansetts gälla att domstolarna skall ha ordinarie tjänster i den utsträckning som det är organisatoriskt möjligt. Detta uttalades senast i samband med grundlagens tillkomst. Det kan sägas vara ett uttryck för den betydelse man fäster vid den rättskipande verksamheten i landet. Justitieministern har inte gjort gällande att tjänsterna inte behövs. Tvärtom är det så att arbetsbördan håller på att bli domstolarna övermäktig; domstolarna framhåller att de i flera fall nått den gräns där förmågan att fullgöra uppgifterna på ett riktigt sätt är allvarligt satt i fara. Utan någon hänsyn till denna konstitutionella princip har regeringen således vidtagit en åtgärd som torde vara utan varje tidigare motsvarighet. Våra domstolar har en ställning som skiljer dem från förvaltningen i övrigt. Att detta inte beaktats är enligt min uppfattning högst anmärkningsvärd, eller har justititeministern en annan syn på domstolarna i detta avseende? Justitieministern hänvisar till regeringens budgetansvar och till nödvändigheten att ta till vara alla möjligheter att hålla sig inom de av riksdagen anvisade ramarna. Detta är berömvärt. Budgetansvaret medför dock inte en skyldighet att vidta en sådan extraordinär åtgärd som nu skett. Om justitieministern finner att den dömande verksamheten inte kan tillgodoses inom ramen för de av riksdagen beviljade anslagen, bör det självfallet vara en fråga av sådan vikt att riksdagens uppmärksamhet fästs därpå, så att ställning kan tas till behovet av tilläggsanslag. Justitieministern har ju i andra sammanhang begärt resursförstärkning för bl.a. polisoch åklagarmyndigheterna. I svaret upplyses också att huvuddelen av tjänsterna är föremål för tillsättningsförfarande genom att domstolsverket utnyttjat den möjlighet att göra undantag som regeringsbeslutet innehöll. Det verkar som om man därmed vill säga att beslutet i praktiken inte har haft någon effekt. Man frågar sig då varför det alls behövdes. Allt talar således för att beslutet upphävs omedelbart, så att tillsättningen av ordinarie domartjänster kan få ske i former som stämmer överens med vad som är brukligt i vårt land. Är justitieministern beredd att verka för detta?

Herr talman! Jag tror att jag först måste uppehålla mig litet vid vad detta beslut egentligen innebär. I realiteten innebär det att vissa yngre domare får sin befodran till ordinarie domartjänst någon månad senare än vad som eljest skulle ha varit fallet. Det innebär således inte, vilket man kunde få ett intryck av när man hörde Rune Rydén, att den dömande verksamheten inte blir fullgjord. I själva verket har vi på domarbanan ett stort antal assessorer och andra högt kompetenta domare, som kommer att på ett fullständigt tillfredsställande sätt fullgöra de domaruppgifter som det är fråga om här. Det har naturligtvis inte funnits någon anledning att gå till riksdagen och begära extra anslag utifrån dessa synpunkter. Visst ansluter jag mig till principen om att huvuddelen av domargöromålen skall fullgöras av ordinarie domare. Så sker också, vilket inte hindrar att man från tid till annan måste hålla tjänster vakanta. Det har man gjort här någon månad extra, men jag kan inte se att det på något sätt har rubbat tron på vare sig domstolarna eller möjligheterna att fullgöra arbetsuppgifterna. I och för sig har jag all aktning för domstolarna — jag är själv gammal domstolsjurist — men jag har också aktning för riksdagen, som efter fullgjord prövning har fastställt de anslag det gäller.
Herr talman! Det har tidigare varit så, att riksdagen har beslutat ge anslag till ett visst antal tjänster. Om det inte räcker, får man begära mer pengar. I det här känsliga fallet bör regeringen inte ta sig frihet att gå emot principen att domstolarna skall ha ordinarie tjänster i den utsträckning som det är organisatoriskt möjligt. Det var med stor tillfredsställelse jag här noterade justitieministerns svar på min fråga. Han anslöt sig till den nämnda principen och uttryckte också sin respekt för riksdagen. Riksdagen bör enligt min uppfattning i stället få möjlighet att besluta om dimensioneringen i ett sådant här fall. Det finns enligt min uppfattning klara gränser för vad man kan tillåta sig ur konstitutionell synpunkt. Det är ingen tvekan om att man på många håll är upprörd över de principiella synpunkterna när det gäller regeringens beslut i det här ärendet. Låt mig, herr talman, också få ta upp den tekniska sidan av regeringsbeslutet. För det första kan man efter justitieministerns svar fråga sig: Vari ligger den praktiska besparingen? De icke-ordinarie domarna har visserligen lägre lön, men när de placeras i domstolarna — som justitieministern här antydde — där det finns vakanser, så uppstår extra kostnader för statsverket i form av t.ex. traktamenten. Därigenom försvinner i de flesta fall den skillnad i lön som finns. Att denna skillnad likväl kan bestå, beroende på att lön och traktamenten redovisas över olika budgetanslag, är enligt min uppfattning ett mer än lovligt inskränkt besparingssätt. För det andra: Om man nu vill uppnå en budgetredovisad besparing, varför kunde man inte låta tillsättningsförfarandet fortgå men tillsätta tjänsterna först den 1 juli, så att det belastar nästa budgetår? Det hade visserligen också varit principiellt felaktigt, men mindre kännbart och uppseendeväckande. För det tredje: Om justitieministern nu håller fast vid regeringsbeslutet, kan han då lova att det inte blir flera liknande smärre tidsförskjutningar i framtiden och att det här således är en engångsåtgärd?
Herr talman! Jag vill bara klara ut ett par saker. Några konstitutionella hinder föreligger icke för dessa åtgärder. Det finns ingenting i vår grundlag som hindrar att en domartjänst hålls vakant. I själva verket sker det från tid till annan och måste så ske. Jag tar därefter upp frågan om besparingen. Såvitt jag kan förstå äger besparingen rum på två sätt. BI. a. sker det genom att vissa domaruppgifter kommer att utföras till något lägre lön, som herr Rydén nämnde. Förmodligen får det också den konsekvensen att domstolarna tar in något färre personer på domarbanan. I dag är läget kanske att vi har litet för många personer på denna bana — detta med hänsyn till att kommittéverksamheten minskar och att antalet högt kompetenta personer som är kommittésekreterare minskar; dessa personer får då i stället arbeta på domarbanan. Därför kommer säkerligen en besparing att ske. Hur stor den blir kan icke bedömas förrän vi har facit framför oss. Rune Rydén frågade till sist om det blir fler sådana här beslut. Mitt svar är: Det hoppas jag inte. Jag hoppas att budgetramarna skall kunna hållas och att den verksamhet som domstolarna bedriver och som är så viktig skall kunna bedrivas utan ytterligare sådana här beslut.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern alldeles speciellt för den sista delen av hans svar, eftersom han där uttalade en förhoppning om att man inte skall behöva fatta sådana här beslut i framtiden. Det är ju, som jag har sagt tidigare, en grundprincip — justitieministern har inte heller uttryckt sig annorlunda — att domstolarna skall ha ordinarie tjänster i den utsträckning som det är organisatoriskt möjligt. För att visa vilken oro det här har väckt ute på fältet vill jag citera ur ett brev som jag helt nyligen fått. Där står: ”Den begränsning av domstolarnas resurser som faktiskt sker genom vakantsättningen kan därför inte accepteras. I detta sammanhang bör också beaktas gällande domförhetsregler. För hovrättens del innebär de att minst en ordinarie domare utöver ordföranden måste deltaga i avgörandena. Blir en ordinarie domartjänst på en avdelning vakantsatt uppkommer en orimlig arbetsbörda för de övriga med hänsyn Jag tycker att det här klart visar vilken oro man har känt ute på fältet. Det är därför tillfredsställande att höra justitieministerns svar, att han betraktar det här som en engångsföreteelse och att det inte skall upprepas.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningen 6 kap. 1§ får jag meddela att jag på grund av resor inte är i tillfälle att besvara Anders Björcks interpellation om massmediakommitténs direktiv inom föreskriven tid.
Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningen 6 kap. 1§ vill jag meddela att jag ej kommer att besvara Bonnie Bernströms interpellation om situationen för judarna i Sovjetunionen inom de angivna fyra veckorna. Jag har för avsikt att besvara interpellationen fredagen den 23 april kl.
Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningen 6 kap. 18 får jag meddela att jag på grund av utlandsresa ej kommer att besvara interpellationen av Pär Granstedt om regeringens ställningstaganden i vissa utrikespolitiska frågor inom den angivna tiden fyra veckor. Jag har för avsikt att besvara interpellationen tisdagen den 18 januari kl. 13.
Jag avser att besvara interpellationen måndagen den 11 april 1983.
Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar har frågat mig vad jag tänker göra för att förmå Argentinas regering att redogöra för de ”försvunnas” öde, och — om de är vid liv — få dem frisläppta. Att låta människor försvinna är en form av terror mot den egna befolkningen som kommit att användas av allt fler regimer under de senaste åren. Detta gäller särskilt i en rad länder i Latinamerika. Sverige har vid skilda tillfällen sökt väcka en internationell opinion mot denna avskyvärda form av brott mot de mänskliga rättigheterna. Regeringen tog senast upp ämnet i ett anförande under förra årets generalförsamling i FN. Sverige har också aktivt stött upprättandet av den särskilda arbetsgrupp med uppgift att utreda enskilda försvinnanden som sedan 1980 verkar under FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Vid kommissionens senaste möte i februari i år gav Sverige i egenskap av observatör, i anslutning till en utförlig redogörelse för svenska regeringars syn på problemen kring försvunna människor, fortsatt stöd för arbetsgruppens verksamhet. Regeringen kommer att även i fortsättningen arbeta för att skapa internationell opinion emot denna grova form av brott mot mänskliga rättigheter. När det gäller ”de försvunna” i Argentina har Sverige som bekant haft särskild anledning att utöva påtryckningar mot bakgrund av bortförandet av Dagmar Hagelin i Buenos Aires den 27 februari 1977. Jag har tidigare haft tillfälle att i kammaren redogöra för regeringens handläggning av detta ärende. Ingen möda har sparats från svensk sida för att åstadkomma klarhet i vad som hänt Dagmar Hagelin. Vi måste med beklagande konstatera att dessa ansträngningar hittills varit resultatlösa. Påtryckningarna på den argentinska regeringen kommer emellertid att fortsätta.

Herr talman! Min fråga är föranledd av det faktum att det blir allt vanligare med ”försvinnanden” i vissa latinamerikanska länder som är styrda av militärjuntor. Vi känner till mödrarna på Plaza de Mayo, som varje torsdag samlas framför regeringsbyggnaden i Buenos Aires för att demonstrera sin sorg och vrede över att tusentals försvunnit. Så sent som i förra veckan hölls där återigen en demonstration, som samlade 4 000 klagande mödrar. Man beräknar att det under en tid av sex sju år har försvunnit ca 30 000 människor i Argentina. 2 Min fråga är också föranledd av att det har blivit känt att motståndskämpar från andra länder i Sydamerika, bl.a. från Paraguay, har försvunnit i Argentina för att sedan dyka upp i hemlandets fängelser eller återfinnas döda. Det är mig bekant att två motståndsmän från Paraguay, Antonio Maidana och Emilio Roa, är några av dem som har försvunnit utan att kunna spåras. Jag har också varit i kontakt med en flyktingfamilj i Västerås vars dotter Sara Grande hämtades av åtta civilklädda män, med hänvisning till att hon besökt Nr 111 ett möte där en socialistisk journalist hade talat. Tisdagen den Det finns långa listor med namn på försvunna personer som inte har — 30 mars 1982 återfunnits och namn på personer som är försvunna men där det blivit känt att de har avrättats. Om åtgärder mot I dag har vi i vår partigrupp fått meddelande om två barn som försvann — de politiska förtillsammans med sina föräldrar för fyra år sedan. Det är Umberto och Jelena — nållandena i Uru Francizetti. Vi har tagit dem som ”adoptivbarn” och försöker att på bästa sätt guay kämpa för att det skall bli bekant vart de har tagit vägen. Jag finner utrikesministerns svar utomordentligt seriöst. Han betonar vikten av att man fortsätter att arbeta för att bringa reda i de försvunnas öde. Det kan inte vara lätt att vara anhörig och ständigt gå och undra vad som hänt. 30 000 försvunna personer måste ha många anhöriga som är oroliga. Till sist kanske de får vetskap, genom att de försvunna återfinns döda. Det är inte precis någon gynnsam upplysning. Utrikesministern säger: ”Vi måste med beklagande konstatera att dessa ansträngningar hittills varit resultatlösa. Påtryckningarna mot den argentinska regeringen kommer att fortsätta.” Hur skall detta ske? Vill utrikesministern exemplifiera, om några nya åtgärder är aktuella just nu eller inom den närmaste tiden som kan medverka till att lösa problemen med de försvunna?

Herr talman! Jan Bergqvist har frågat mig vad regeringen gjort under det gångna året för att uppmärksamma den bristande respekten för mänskliga rättigheter i Uruguay och vad regeringen tänker göra i fortsättningen. Jag vill först instämma i bedömningen att en kraftig opinion mot det fortsatta förtrycket i Uruguay är motiverad. Förhållandena för de politiska fångarna i landets fängelser är särskilt upprörande. Sverige är i dag inte medlem i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Som jag framhöll för drygt ett år sedan, i samband med mitt svar då i samma fråga, begränsar detta tyvärr våra möjligheter att inom FN:s ram uppmärksamma övergreppen mot de mänskliga rättigheterna som sker i olika länder, bland dem Uruguay. I den nordiska kretsen, där jag tagit upp situationen i Uruguay senast vid utrikesministermötet i Reykjavik den 25 mars, har vi tvingats konstatera att möjligheterna att inom FN få stöd för ett internationellt fördömande av missförhållandena i detta land är små. Regimen i Uruguay har förklarat att allmänna val skall hållas 1984. Tydligen kommer endast vissa partier att få deltaga och på mycket bestämda villkor, dikterade av militären. Förklaringen om allmänna val torde likafullt 179 ha bidragit till att göra regimen mindre utsatt i den internationella opinionens ögon. Sverige har även under det gångna året inriktat sina insatser i fråga om Uruguay på att ta emot flyktingar och på att ge humanitärt bistånd till Latinamerika. Vi undersöker f. n. möjligheterna till nya kanaler för detta stöd. Uruguays regering tillåter inte internationella organisationer som Röda korset att verka i landet.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. Uruguay är ett litet land, som en gång hade en lovande social utveckling. Så kom högerdiktaturen, och landet föll sönder, politiskt, ekonomiskt och mänskligt. I dag är Uruguay nog världens värsta tortyrkammare. Victor Laborde är en ung man som deserterade från krigsmakten. Han berättar nu hur regimen utbildar militären i terror och tortyr. Han berättar om den handbok som används, där det talas om 35 zoner på kroppen och hur man där skall anbringa elektrisk tortyr så att nerver skadas. Där talas också om nedsänkning i vatten, bortslitande av naglar och andra vidrigheter. Han berättar om hur man under läkarkontroll bryter ner människor fysiskt och psykiskt. När diktaturen för drygt ett år sedan genom en folkomröstning ville grundlagsfästa sin makt för framtiden sade folket ett rungande nej, trots att motopinionen aldrig fick chansen att verka fritt. Detta kraftiga bakslag i folkomröstningen och den internationella kritiken fick regimen att ändra sin taktik. Man öppnade en dialog, man införde en ny fackföreningslag, man tillät en del tidningar, man försökte minska antalet politiska fångar och man ville städa undan den mest iögonenfallande terrorn. Regimen försökte helt enkelt maskera förtrycket. Man låtsades öppna dörren på glänt för den fackliga och politiska friheten, men de som försöker gå igenom den dörren arresteras. På papperet står det att man kan få bilda nya fackföreningar, ordna möten och diskutera löner och arbetsvillkor, men de fackliga möten som har hållits sedan lagen kom till har slutat med att polisen har slagit till och arresterat dem som varit med på mötena. Diktaturen försöker alltså nu att på olika sätt visa ett mänskligare ansikte, men förtrycket fortsätter. Därför är det en skandal när FN:s utsände Raphael Rivas Possada efter besök i Uruguay rapporterar om läget när det gäller de mänskliga rättigheterna och inte har ett ord att säga om tortyren eller bristen på yttrandefrihet och facklig och politisk frihet. Vad som läckt ut från FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna visar att verkligheten dementerar hans rapport. Det kommer information om nya arresteringar, ny tortyr och misshandel och nya beslag på tidningar.

Herr talman! Olle Wästberg i Stockholm har med anledning av att utlänningsförordningen nyligen ändrats frågat mig om jag vill redovisa hur många minderåriga utlänningar som fått sitta på kriminalvårdsanstalt, allmänt häkte eller polisarrest efter det att regeringen beslutat att sådant inte skall förekomma. Han har vidare frågat om jag avser att vidta ytterligare åtgärder för att förhindra att barn i framtiden spärras in i samband med utlänningsärenden. De ändringar som har gjorts innebär ett principiellt förbud mot att ta in barn i kriminalvårdsanstalt, allmänt häkte eller polisarrest. Om det fanns synnerliga skäl kan dock undantagsvis barn placeras i sådana lokaler, exempelvis när verkställigheten av ett avlägsnandebeslut är nära förestående. Under de ca två månader som de nya reglerna varit gällande har tre barn varit omhändertagna i kriminalvårdsanstalt, allmänt häkte eller polisarrest. Enligt vad jag har inhämtat har det varit fråga om ett par timmars frihetsberövande som ett led i en omedelbart förestående verkställighet. I alla tre fallen har barnens vårdnadshavare varit omhändertagna tillsammans med barnen. De nya reglerna syftar till att minimera olägenheterna av ett frihetsberövande av barn. När barn måste tas i förvar skall de vistas i lämpliga lokaler. Vidare skall det i möjligaste mån undvikas att familjer splittras. De nya bestämmelserna garanterar att åtminstone en av vårdnadshavarna vistas tillsammans med barnet. Det pågår f. n. ett arbete i syfte att få fram lämpliga förvarslokaler. Enligt förordningsmotiven kan det i avvaktan på att detta arbete slutförs finnas anledning att avstå från att ta barn och dess vårdnadshavare i förvar. Jag anser mot denna bakgrund att de ändringar som genomförts är tillräckliga och avser således f. n. inte att vidta ytterligare åtgärder.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret, som dock förbluffar mig. Karin Andersson säger att bara tre barn varit omhändertagna, och det bara för några timmar. Men vet inte Karin Andersson att det var — om jag minns rätt — sex barn i åldern från någon månad till tolv år som satt nästan en vecka på Sjöstugan vid Hallanstalten i samband med massutvisningen av chilenare för några veckor sedan? Känner inte Karin Andersson till det? Eller menar invandrarministern plötsligt att Sjöstugan inte är en kriminalvårdsanstalt?
Herr talman! När förordningen ändrades anfördes i motivtexten att om det finns friliggande lokaler, som formellt tillhör en kriminalvårdsanstalt men som har anpassats för omhändertagande av förvarstagna barn och deras vårdnadshavare, bör det, om förvarstagande framstår som nödvändigt, under ett övergångsskede inte möta hinder att man tar i förvar också i sådana lokaler. Det är just en sådan lokal som Sjöstugan är. Tekniskt tillhör den kriminalvårdsanstalten Hall, men praktiskt bedrivs det ingen kriminalvård där, och lokalen disponeras endast för förvar enligt utlänningslagen. Sjöstugan är helt friliggande från Hall och helt utanför fängelsemurarna. Jag vet inte om Olle Wästberg i Stockholm varit där och sett hur det ser ut. Men det är faktiskt så att man där kan röra sig relativt fritt, både utom och inom byggnaden. Jag har svårt att tro att det är en lokal som enligt gängse begrepp skulle uppfattas som ett fängelse. Men jag vill gärna säga att regeringen trots detta har ansett, när man antog den nya förordningen, att Sjöstugan efter den 1 juli inte längre skall användas. Man har försökt att få fram andra lokaler, som skulle vara mer acceptabla också ur allmänhetens synpunkt och med hänsyn till den kritik som kommit från allmänheten. Men fram till den tiden finns det alltså alla möjligheter för polisen enligt motivtexten till förordningen, när den bedömer det som nödvändigt att ta i förvar, att använda Sjöstugan.

Herr talman! Nu säger Karin Andersson att Sjöstugan vid Hall inte är något fängelse enligt gängse begrepp. En av Karin Anderssons chefstjänstemän grälade dessutom på mig i en tidning häromdagen och sade att jag ljög när jag kallade Sjöstugan för fängelse. Men den som sagt att Sjöstugan är en kriminalvårdsanstalt är ju Karin Andersson själv. Jag har här riksdagsprotokollet från den 27 oktober förra året. Enligt detta säger Karin Andersson: ”Jag kommer att försöka få ett förbud i utlänningskungörelsen mot att barn placeras i fångvårdsanstalt, vilket t.ex. Sjöstugan är.” Det är Karin Anderssons egna ord, direkt citerade. Vad är det som hänt med Sjöstugan sedan oktober och som fått Karin Andersson att ändra uppfattning? Och på vad sätt har Sjöstugan anpassats för att förvara barn? Har gallren för fönstren tagits bort? Får de intagna ta emot besök av sina advokater på sina egna rum? Låser man inte längre om kvällarna? Får barnen gå ut och leka utan vakter? Har något av detta hänt som gör att Karin Andersson ändrat sig sedan oktober?
Herr talman! Jag har inte ändrat mig. Jag har också protokollet från vår förra debatt. Jag har alltså redan sett till genom en ny förordning att barn i princip inte skall omhändertas på Sjöstugan. Men det står i förordningsmotiven att under en övergångsperiod, tills vi har fått bättre lokaler, kan man Sjöstugan framställs som en fruktansvärd plats att placera barn på. Jag är mycket osäker om hur mycket bättre lokaler man över huvud taget kan få, om man skall hålla barn i förvar med deras vårdnadshavare — de måste naturligtvis stå under någon form av uppsikt. Arbetet pågår för fullt för att få fram en sådan lokal. Till dess vill jag försäkra Olle Wästberg i Stockholm att barnen kanske inte far fullt så illa på Sjöstugan som Olle Wästberg vill göra gällande.

Herr talman! Karin Andersson sade i oktober att Sjöstugan var en kriminalvårdsanstalt. Nu säger hon att den enligt gängse begrepp inte är det. Men ingenting tycks ha hänt beträffande Sjöstugan. Det är alltså två olika besked som vi har fått. Far då barnen inte illa på Sjöstugan? Ja, riksdagens arbetsmarknadsutskott fick i förra veckan från PBU, den psykiska barnaoch ungdomsvården, i Södertälje ett brev, där det sägs att vistelse på Sjöstugan är skadlig för barns psykiska utveckling. Det sägs också att upplevelsen av att befinna sig i ett fängelse när man är på Sjöstugan är helt odiskutabel. PBU hänvisar också till den sjaskiga miljön, de låsta dörrarna, att barn övervakas när de leker och till gallren för fönstren. Detta är den psykiska barnaoch ungdomsvårdens uttalande om Sjöstugan — där man alltså ytterligare en tid skall förvara barn. Om Karin Andersson säger att det inte går att få bättre lokaler för barn och att man kommer att fortsätta att förvara barn som inte begått något brott och vilkas föräldrar inte begått något brott i den typen av lokaler, innebär det att det är fortgående övergrepp som kommer att ske. Jag skulle också gärna vilja veta av Karin Andersson hur många barn det är som sedan den 1 februari suttit på Sjöstugan vid Hall.
Herr talman! Jag har hela tiden i dag sagt att Sjöstugan i teknisk mening är en kriminalvårdsanstalt. Men jag har också försökt förklara vilka arrangemang som vidtagits för att göra förhållandena rimliga där. Och jag har också försökt att få Olle Wästberg i Stockholm att förstå att Sjöstugan ligger helt avskild och alltså är en i och för sig ganska acceptabel lokal men att vi trots det ändå inte kommer att fortsätta att använda den. Jag kan inte säga hur många som suttit på Sjöstugan sedan den 1 februari. Jag svarade på frågan om vilka det är som suttit i häkte eller på kriminalvårdsanstalt, och dit har jag inte räknat Sjöstugan i detta sammanhang.

Herr talman! Nu lyckas Karin Andersson med bedriften att inom en tidsrymd på 60 sekunder säga emot sig själv. Först säger hon att hon aldrig förnekat att Sjöstugan i teknisk mening är en 183 kriminalvårdsanstalt. Sedan säger hon att hon inte kan säga hur många barn som suttit där eftersom hon inte räknar Sjöstugan som en kriminalvårdsanstalt. Låt oss se på vad kriminalvården själv säger om Sjöstugan! Man menar att Sjöstugan tillhör samma kategori lokaler som används för mindre lokalvårdsanstalter. Tidigare — innan den användes för att fängsla barn — användes den som halvöppen anstalt för internerade som kunde beviljas vissa lättnader. Några egentliga förändringar av byggnaden har inte skett sedan dess. Nu används den för att fängsla barn. Om nu Sjöstugan i teknisk mening är en kriminalvårdsanstalt — och det är denna ståndpunkt som Karin Andersson tänker hålla fast vid — skulle jag gärna vilja ha reda på hur många barn som suttit fängslade där sedan regeringen beslutade att man inte skall fängsla barn på den här typen av ställen.
Herr talman! Jag vill bara citera vad utlänningslagkommittén sade i den här frågan. Man har diskuterat det olämpliga i att ha barn i förvar i fängelser och häkte, och sedan säger man: ”Mot denna bakgrund anser kommittén att det initiativ som tagits av polismyndigheten i Södertälje är efterföljansvärt. För inkvartering av förvarstagna disponerar denna polismyndighet vissa av KVS” lokaler på kriminalvårdsanstalten Hall. Det gäller en halvsluten avdelning utanför centralfängelsets murar. På området finns enligt uppgift ytterligare en byggnad som skulle lämpa sig ännu bättre för det ändamål varom nu är fråga. Fördelarna med Södertäljepolisens lösning är uppenbara. För det första kan de förvarstagna hållas avskilda från andra frihetsberövade. För det andra kan de röra sig fritt inom — och i viss utsträckning utom — byggnaden, vilket är mycket viktigt, framförallt för barn. För det tredje kan familjerna hållas ihop.” Utredningen har alltså i full enighet fastslagit att detta är utomordentligt lämpliga lokaler. Såvitt jag förstår vill Olle Wästberg i Stockholm diskutera om vi över huvud taget skall ha kvar förvarsinstitutet i utlänningslagen. Men den frågan vill jag avfärda med en gång, därför att riksdagen i stort sett är enig om att vi skall ha denna lag. Och då måste vi på bästa sätt lösa problemet med det praktiska omhändertagandet, som blir en följd av det riksdagen har beslutat.

Herr talman! Att en statlig utredning har sagt att det är berömvärt att placera barn på Sjöstugan vid Hall gör inte övergreppet mot barnen ett dugg mindre. När Karin Andersson nu säger att det är en i stort sett utmärkt lokal för placering av barnfamiljer som redan befinner sig i en pressad situation, som inte har begått något brott, som inte är anklagade för något brott, står det emot den psykiska barnaoch ungdomsvårdens uttalande om att detta är en miljö som är skadlig för barnens psykiska utveckling. Detta är ändå en lokal som är ett fängelse — den har galler för fönstren. Karin Andersson hade rätt när hon i oktober sade att Sjöstugan är en kriminalvårdsanstalt, och att den är olämplig för barn. Hon har fel när hon nu säger att det är en utmärkt lokal. Så länge man har barn på Sjöstugan är detta naturligtvis ett övergrepp. Man spärrar in barn bakom galler, med vakter. De får inte röra sig helt fritt, de får inte gå ut utan vakter, deras advokater får inte gå in i de rum där familjerna bor, då hindras de av vakterna. Detta är ett fängelse, som man i Sverige sätter barn i.

Herr talman! Kerstin Ekman har frågat mig om jag avser att föreslå en skärpning av reglerna för beslut om underlåtenhet att väcka åtal vid s.k. taxismitning. Genom en lagändring år 1976 infördes en särskild åtalsprövningsregel för s.k. snyltningsbrott, till vilka taxismitning är att hänföra. Enligt denna regel får åtal för sådana brott ske endast om det är — som det heter — ”påkallat ur allmän synpunkt”. Formuleringen, som kom till under riksdagsbehandlingen, innebar en viss skärpning i förhållande till det förslag som hade lagts fram i den dåvarande regeringens proposition. Regeln skall enligt förarbetena tillämpas så att åklagaren vid sin bedömning skall ta hänsyn till såväl brottets art och straffets syfte som till omständigheterna vid brottets begående. Även andra omständigheter skall emellertid beaktas, däribland målsägandens intresse. Att en särskild åtalsregel infördes för den nu aktuella brottstypen motiverades främst med önskemålet att förhindra att rättsväsendets resurser i alltför hög grad tas i anspråk för beivrande av mindre lagöverträdelser. Dessutom hade man genom olika undersökningar funnit att praktiskt taget alla snyltningsbrott begås av personer som hör till de ekonomiskt och socialt sämst ställda i samhället. När det gäller dessa människor finns det, menade man, större anledning att söka tillgodose behovet av vård och stöd än att beakta de rent straffrättsliga aspekterna. Någon anledning att nu frångå de principiella överväganden som gjordes vid den aktuella åtalsregelns tillkomst finns enligt min mening inte. Så sent som i november 1980 uttalades samma mening av riksdagen med anledning av en motion om åtal för mindre förmögenhetsbrott m.m. I sitt betänkande i det ärendet hänvisade justitieutskottet också till att riksåklagaren år 1979 genom anvisningar till åklagarmyndigheterna hade vidtagit åtgärder för att åstadkomma en ordning som överensstämmer med vad riksdagen beslutade år 1976. Jag anser mig inte i detta sammanhang ha anledning att gå in på några enskilda fall. I stort gäller såvitt jag känner till numera att praxis vid åtalsregelns tillämpning står i överensstämmelse med de intentioner som låg till grund för dess tillkomst. Svaret på frågan är därför att jag f.n. inte överväger att föreslå en skärpning av reglerna för beslut om åtalsunderlåtelse vid taxismitning.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. Enligt uppgift från dem som arbetar inom taxinäringen är den s.k. taxismitningen ett icke oviktigt problem. Vid två tillfällen har också riksdagen uttalat sig med anledning av den åtalsprövningsregel som är aktuell vid dessa s.k. snyltningsbrott. Jag är helt ense med justitieministern om att det inte finns någon anledning att frångå de principiella överväganden som gjordes vid den aktuella åtalsregelns tillkomst. Jag förutsätter då att justitieministern avser de överväganden som riksdagen gjorde. Anledningen till min fråga är att oro finns på grund av den tolkning åklagarmyndigheten gjort vid aktuella fall. I proposition 1975/76:148 har departementschefen nämnt att åtal skall kunna väckas ”bara när uppsåt att vilseleda har förelegat”, t.ex. när kunden på särskild förfrågan försäkrat att han haft pengar att betala med. Eftersom företrädare för taxiförare inför justitieutskottet uttalat sin oro för de praktiska konsekvenserna av ett genomförande av propositionen i denna del säger utskottet i betänkande 1976/77:11 att en så kraftig lagföringsbegränsande åtalsprövningsregel kan leda till ett ökat antal smitningar. Justitieutskottet stannade därför vid att välja en åtalsprövningsregel med mindre starkt begränsande effekt än den i propositionen föreslagna. I justitieutskottets betänkande 1980/81:9 tas frågan upp på nytt. Där har man återgett ett yttrande från riksåklagaren, där det betonas att eftersom lagstiftaren stannade vid en vidare åtalsprövningsregel, är det självklart att de av departementschefen anförda fallen bör föranleda åtal. Anledningen till att jag tagit upp frågan är att åtal ej väckts i fall där den åtalade vid resans början sagt sig ha pengar, alltså uppfyllt t.o.m. de av departementschefen önskade kriterierna. Det är extra anmärkningsvärt att även överåklagaren i detta aktuella fall ej ansett att åtal skall väckas, då han anser att detta är ett av departementschefen avsett fall som bör undgå åtal. Jag förstår att justitieministern och jag inte kan diskutera enskilda fall, men jag utgår från att justitieministern ansluter sig till den tolkning av vad riksdagen två gånger beslutat som bl.a. riksåklagaren gjort. En naturlig fråga är därför om justitieministern anser det angeläget att studera den praxis som är på väg att utbildas.
Herr talman! Som Kerstin Ekman sade kan jag inte gå in på enskilda fall. Jag har all anledning att utgå från att åklagarna vid den prövning de har att göra enligt den här bestämmelsen följer de intentioner som riksdagen har uttalat. Jag har inget material som styrker att de inte har gjort det och kan därför inte annat än understryka vikten av att vad riksdagen uttalat skall följas.
Herr talman! Jag förstår som sagt att vi inte kan diskutera enskilda fall, men jag tolkar svaret så att justitieministern anser att vad riksdagen uttalat skall följas. Jag hoppas då att man följer utvecklingen och finner att praxis utbildas på det sätt som var tänkt av riksdagen.

Herr talman! Filip Fridolfsson har frågat mig om jag anser det erforderligt med några åtgärder för att i framtiden förhindra falsk nyhetsförmedling. Bakgrunden till frågan är att Dagens Nyheter har publicerat en artikel i vilken man berättar att Filadelfiaförsamlingen i Stockholm har begärt tillstånd att få servera vin och sprit i församlingens lunchrum. Frågeställaren framhåller att artikeln saknar grund och att den har skadat församlingen. Den fråga som Filip Fridolfsson ställt gäller konflikten mellan å ena sidan intresset av fri nyhetsförmedling i massmedierna och å andra sidan intresset av att enskilda inte i onödan åsamkas skada eller obehag genom innehållet i tidningsartiklar o. d. Tryckfrihetsförordningen tillerkänner oss en vidsträckt yttrandefrihet i tidningar och andra tryckta skrifter. Den innehåller emellertid också bestämmelser som begränsar denna frihet. Bl. a. finns regler om när ett yttrande en tryckt skrift skall anses utgöra tryckfrihetsbrott. Om någon lider skada genom ett sådant brott, har han möjlighet att få skadestånd. Det rättsliga sanktionssystemet kompletteras för pressens del genom de frivilliga överenskommelser som har träffats mellan pressens egna organisationer. Sålunda har Publicistklubben, Svenska journalistförbundet och Svenska tidningsutgivareföreningen beslutat om vissa etiska regler, som bl.a. innehåller normer om beriktigande av oriktiga uppgifter och om rätt till genmäle. Frågan om efterlevnaden av de etiska reglerna handhas i första hand av Allmänhetens pressombudsman och Pressens opinionsnämnd. Med nuvarande ordning ankommer det i första hand på pressens egna organ att vidta åtgärder för att undvika att oriktiga uppgifter publiceras och för att rätta till de felaktigheter som uppstår. Enligt min uppfattning fungerar pressens självsanering på det hela taget väl. Frågor om ansvar för yttranden i tidningar och andra massmedier utreds f.n. av yttrandefrihetsutredningen . Bland de frågor som utredningen skall uppmärksamma nämns i direktiven frågan om en lagfäst rätt till genmäle eller beriktigande av felaktiga uppgifter. Enligt min mening finns det inte nu skäl för att vidta några ytterligare åtgärder beträffande den fråga som Filip Fridolfsson har tagit upp.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Nej till sprit i kyrkan. — Så rubricerade Dagens Nyheter för några dagar sedan en artikel om Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. Det som stod att läsa saknade all grund eller rakare uttryckt: Det var lögn från början till slut. Tidningen refererade från ett socialnämndssammanträde i Stockholm, och jag citerar genom att läsa innantill: ”Vid senaste mötet” — alltså socialnämndsmötet — ”fanns en enda punkt på dagordningen, — — —- nämligen ansökan om spritoch vinrättigheter till Filadelfiakyrkan. Ansökan, som inlämnats av styrelsen för Filadelfia, avsåg servering mellan klockan 9 och 24 i lunchrummet. Lunchrummet frekventeras enbart av kyrkans 4 man starka personal, de 39 styrelsemedlemmarna samt gästande —- —-- predikanter. ”Nu har vi tröttnat på sockerdrickan”, var styrelsens motivering och bad om Guds välsignelse över Stockholms spritpolitiker.” Så skrev DN på nyhetsplats. Filadelfia i Stockholm är landets största frikyrkoförsamling och har nära samarbetet med LP-stiftelsen, som bedriver ett landsomfattande arbete för att rehabilitera alkoholister. Det är därför frågan blir så allvarlig. Många — även utomstående — stöder verksamheten, och riksdagen beslutar varje år om statsbidrag. En skandalisering av den här typen skadar tilltron till verksamheten. Detta är alltså bakgrunden till min fråga. Vi är alla överens om att tryckfriheten är en självklar rättighet. Rätten att tala och skriva utan censur kännetecknar demokratin. Men varje frihet innebär ansvar. När en ansedd morgontidning utsätter en organisations grund och målsättning för en falsk nyhetsförmedling, som sprider förvåning och löje bland läsarna och oro bland bröderna och systrarna i Filadelfia, har ansvarslösheten tagit överhanden. Skadan är skedd, även om en dementi kommer dagen efter. Justitieministerns svar var långt — det längsta jag fått under alla mina år i riksdagen, och det visar att detta är en viktig fråga. Men justitieministern vill inte vidta några åtgärder. Låt mig ställa en följdfråga: Finner inte justitieministern det alarmerande att något sådant här kan ske, att pressen visar ett stigande lättsinne när det gäller att skandalisera enskilda och organisationer? Ingen källkontroll, ingen kollationering av sanningshal ten, tycks ha förekommit, åtminstone inte i det här fallet. Får man göra så här, justitieministern?
Herr talman! Jag har i mitt svar nämnt det system som finns för att pröva om man får göra på det här sättet och om verkan av att eventuellt införa rätt till genmäle och annat. Det ankommer inte på regeringen att göra uttalanden om innebörden i en viss artikel eller lämpligheten av att skriva den. Jag vill därför hänvisa till det ansvarssystem och den ordning enligt vilka frågor av den här typen prövas.

Herr talman! Det gavs klara besked i svaret. Riktlinjerna var uppdragna för hur man skall förfara i sådana här fall. Det kan vara farligt att angripa press och massmedier det förstår jag. Jag förstår också justitieministerns situation. Vad jag säger bryr sig ingen människa om, men om justitieministern här i riksdagen sade att en sådan här journalistik är förkastlig, att det är bedrövligt att man i en nyhetsartikel under en trespaltig rubrik slänger ur sig sådana här lögner, då skulle det bli rubriker i tidningarna. Kan justitieministern inte slå fast att det är förkastlig journalistik att utan grund servera lögner, som skadar en folkrörelsegrupp av format och som ställer till svårigheter och orsakar oro i vida folkgrupper?
Herr talman! Jag tror det vore mycket farligt om justitieministrar här i landet gick in för att recensera pressen från sin plats i riksdagen. Det är faktiskt inte så det skall gå till. Jag tycker — det vill jag upprepa — att det ansvarssystem som gäller skall tillämpas. Någon uppfattning om den enskilda artikeln vill jag inte uttala här ifrån.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för det beskedet. Jag föredrar att vara riksdagsman, så att jag får säga att en sådan här journalistik är förkastlig.

Herr talman!

Vissa tillägg till och undantag från konventionen är föreskrivna i sjötrafikförordningen . Reglerna skall följas av alla fartyg oavsett ålder. Sjötrafikförordningen möjliggör bl.a. att föreskrifter meddelas som krävs från sjösäkerhetssynpunkt och avser framförande av fartyg i trånga, svårnavigabla eller hårt trafikerade farvatten. Sådana föreskrifter avser dock fartyg med viss manöverförmåga och inte fartyg av viss ålder. Jag anser inte heller att ett fartygs ålder generellt kan tas till intäkt för dess sjövärdighet eller lämplighet i övrigt att trafikera vissa farvatten. Det avgörande är i stället fartygets allmänna skick och utrustning. Det förhållandevis lilla antal olyckor som inträffar visar att vårt nuvarande system fungerar bra. Trots de rigorösa bestämmelser som gäller fartygens utrustning och manövrering i vissa situationer är det tyvärr inte möjligt att helt undvika olyckor. Att införa ålderskriterium för var fartyg får framföras skulle enligt min mening enbart innebära ytterligare krångel och en diskriminering av äldre fartyg utan att säkerheten gynnas.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

Mot den bakgrunden vill jag säga att jag anser statsrådets svar mycket tillfredsställande och tackar än en gång.